Herr talman! Det är litet förbluffande att som välkomsthälsning få höra att man har lätt att finna ord och att få denna välkomsthälsning just av herr Sträng som har en så stor förmåga att halvtimme efter halvtimme breda ut sig i kamrarnas debatter; som har en mycket stor förmåga att nå demagogiska höjdpunkter — t.ex. när han här beskrev hemmamakeavdraget eller de faktiskt sambeskattades situation. Det finns många som jobbar i ladugården utan att skämmas för att de råkar ha ett gammalt fint namn. Herr Sträng kan också finna ett mycket lysande bildspråk — t.ex. hans liknelse att vi kryper in under ett lapptäcke som vi kräkts på i ett par år. — Jag hoppas att kammarens ledamöter har hunnit äta lunch. Den sakliga innebörden i herr Strängs påpekande att mittenpartierna hamnat under hans speciella lapptäcke skall väl vara att vi accepterar huvuddelen i skattereformen. Mot det kan man ställa de beskrivningar som ges i de social demokratiska valhandböckerna = eller vad herr Palme skriver i Metallarbetaren —-— då beskrivs vi som sociala nedrustare. Herr Sträng har åtminstone modet att erkänna att vi accepterar rättvisedragen i skatteförslaget och att vi går längre än förslaget i kraven för barnfamiljernas räkning, för dem som behöver åberopa nedsatt skatteförmåga och för andra låginkomsttagare. Men herr Sträng tar väl inget ansvar för statsministern! Han säger väl som häromdagen: Det får stå för statsministerns räkning. Nu är det emellertid på det sättet att ingen av herrarna har rätt. Vi kryper varken in under lapptäcket eller är några nedrustare. Vi delar den uppfattning som framförs i skattepaketet på flera avgörande punkter. Jag avser de punkter som innebär övergång till individuell beskattning, de som innebär att man mildrar bördan för låginkomsttagarna och går över från den hårda direkta beskattningen. Vi kritiserar emellertid de dåliga sidorna i förslaget, där regeringen inte vågat eller orkat fullfölja sina egna intentioner. När man hör herr Sträng beskriva särbeskattningsreformens sammanhang med och återverkningar på familjesituationen får man nästan intrycket att han är på väg att avskaffa barnbidragen. Vad är det hos vårdbidraget som skulle vara märkvärdigt och orimligt? Varför lanserade socialdemokraterna det själva i ett program 1964? Var det bara ett skämt? Nej, vi skall nog diskutera dessa frågor på allvar även i fortsättningen. Herr Sträng anförde vidare att mittpartiernas förslag skulle kosta 2 å 3 procent i höjd moms. Strax efteråt erkände han att vi har byggt upp vårt förslag med en första etapp. även om han har litet avvikande bedömning av vad denna kostar är spännvidden mellan de 540 miljoner kronor som vi har räknat fram och det belopp han kan komma fram till obetydligt. För de första sex månaderna av det budgetår som skulle vara aktuellt är det inte ens fråga om en halv procents momshöjning, men för det därpå följande hela budgetåret skulle det bli fråga om något över en halv procents momshöjning. Om kammarens ledamöter röstar för reservationerna, så att de segrar, kommer vi vid höstriksdagen att lägga fram förslag till erforderlig finansiering. Vi kommer inte att krypa bakom regeringen. Vad herr Sträng emellertid behöver är en plan framåt. Det har han själv erkänt, och det står i den reviderade finansplanen. Vi vill bidra till planen framåt genom att teckna en bild av vilka frågor vi därefter vill prioritera och sätta in dem i takt med de växande ekonomiska resurserna. Men vi kan inte acceptera att allt skall uppskjutas till dess. Den bild herr Sträng gav av hemmamakebidraget var helt enkelt okunnig, jag är ledsen att behöva säga det. Herr Sträng har tydligen inte läst reservationen eller inte lyssnat på vad jag har sagt, ty den beskrivning han gav innehöll icke fakta i målet. Herr Sträng nekade naturligtvis till, eller glömde, att redovisa, att med den konstruktion med hemmamakeavdrag som han hjälv föreslår, så kommer vissa hemmafruar att bli tvungna att betala tillbaka på restskatten det avdrag som man tidigare har kunnat tillgodogöra sig. Sedan försöker herr Sträng att göra ett stort nummer av att vi från oppositionssidan skulle ha hojtat om att landet befann sig på avgrundens rand. Vad har herr Sträng för bevis, vad finns det för uttalande från folkpartiet eller dess ledning, som herr Sträng kan ta till intäkt för detta? Vi har tvärtom ålagt oss en stor återhållsamhet för att inte bidra till den spekulation i utlandet som herr Sträng med sådan rätt har klandrat i den reviderade finansplanen. Men vem är det som har hojtat högst om inflationen? Jo, det är herr Strängs egen partikamrat, Arne Geijer. Indexregleringen är nödvändig, men det verkar på herr Sträng som om han bara har en tanke i huvudet, och det är att den socialdemokratiska regeringen skall kunna höja skatten utan politiska beslut, att det skall kunna ske genom den automatik som ligger i inflationsförloppet. Detta är faktiskt innebörden i vad herr Sträng säger. Om herr Sträng sedan påstår att vi har satt punkt för skattedebatten, då vill jag bara säga: Å nej, vi kommer nog tillbaka!

Herr talman! Kammarens ledamöter har säkert ingenting emot att vi sparar sparandediskussionen till den ekonomiska debatten. Så mycket vill jag emellertid säga att jag icke kan acceptera herr Strängs ljusblåa analyser av hushållssparandets utveckling. Herr Sträng ställer stora krav på oss när det gäller noggrannhet i våra uttalanden. Då har vi rätt att ställa samma krav på herr Sträng. Jag har inte solidariserat mig med emigranterna, jag anser tvärtom att de borde stanna hemma och slåss för ett bättre samhälle. Men jag moraliserar inte heller över utvecklingen. Jag är för vår ekonomis skull oroad över att så stora grupper av människar tycker att bågen är för hårt spänd. Herr Sträng har också missuppfattat Herbert Tingsten. När Tingsten frågade om socialiseringståget, som det den gången gällde, skulle stanna i Södertälje eller i Rom, var det fråga om något helt annat än vad herr Strängs resonemang åsyftade. Att sedan Israel, ett land utsatt för kriser och krig, kan åstadkomma samling och anspänning över alla to'eransgränser utgör verkligen inget argument för att vi i vårt land kan spänna bågen alltför hårt. Det var tydligen med glädje som finansministern kände igen de kloka ord som jag återgav. Herr Sträng var inte lika glad över mina slutsatser: att herr Sträng visserligen kan säga kloka ord men inte i praktiskt handlande dra de rätta konklusionerna. Sedan gjorde herr Sträng gällande att jag felciterat honom. Han medgav, om jag inte missuppfattade honom, att han i sitt uttalande i september hade sagt att det inte var praktisk politik att ”genom marginalskattehöjningar” överföra en större del av inkomsterna från den ena till den andra gruppen. Däremot skulle han ha varit beredd att åstadkomma kännbara överföringar genom mervärdeskatten. En sådan inkomstöverflyttning, menade han, var uttryck för praktisk politik. Men vad sade finansminister Sträng i september? Jo, så här: ”Ett program av innebörden att de bättre betalda skall ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade”, utgör icke ”praktisk politik”. En standardsänkning av märkbar betydelse! Till följd av både marginalskattehöjning och höjning av mervärdeskatten! även herr Sträng kan tydligen vara glömsk. Mot den bakgrunden tycker jag emellertid inte att finansministern skall ta fullt så stora ord i mun när finansministern angriper moderata samlingspartiet för klassegoism, då vi kräver ett skattesystem som av alla människor i vårt land kan uppfattas som något så när rimligt och rättvist. Vi i moderata samlingspartiet vädjar till egoismen, säger herr Gunnar Sträng. Vi har ingen förståelse för dem av våra bröder som har det dåligt ställt. Men samtidigt gör finansministern gällande att två tredjedelar av svenska folket nu skall få en skattesänkning. Det skulle alltså inte ligga någon vädjan till egoism bakom en sådan hänvändelse till två tredjedelar av folket! Man kan naturligtvis göra gällande, att om man skall se frågan taktiskt-politiskt, är herr Sträng skickligare än jag, eftersom jag sägs vädja till en mindre grupp av människor i mina anspråk på ett riktigt skattesystem. Om jag ytterligare skulle fullfölja herr Strängs tankegång, måste jag vara klart taktiskt obegåvad eftersom i den grupp Ang. en reform av beskattningen, m.m. jag vänder mig till finns åtskilliga människor som flyttar ut ur landet. Med den utformning av utlandssvenskarnas möjligheter att utöva rösträtt som vår regering genomfört efter åtskilliga års utredningar, har dessa människor mycket små möjligheter att politiskt återgälda vad jag nu eventuellt kan åstadkomma genom min argumentation. Dålig taktiker måste jag alltså vara, om jag förstått herr Sträng rätt. För att sedan vara litet mer allvarlig — det skall vi ju vara i en sådan här debatt — tycker jag inte finansministern har rätt att ironisera på det sätt han gjorde i sitt öppningsanförande över att våra synpunkter inte är färska, att de inte är fräscha, att han hört det här snacket så många gånger tidigare att det inte ger något nytt. En sådan argumentation har man inte rätt att föra, herr finansminister, och detta av flera skäl. Det är i dag som Sveriges riksdag skall ta ställning till denna verkligt genomgripande s.k. skattereform. Det är i dag vi skall ha den stora debatten. Har frågan debatterats på ett felaktigt sätt tidigare, beror det i stor utsträckning, kanske i avgörande grad, på att skatteförslagets detaljer har hållits hemliga i kanslihuset, från vilket bara vissa avsnitt sipprat ut. Detta har givit anledning till ibland tillspetsad argumentering, som kanske inte hade behövts om socialdemokraterna hade varit villiga att diskutera förslag med oss och givit oss tillfälle att på lika villkor behandla skatteförslaget. Det berör dock även den halva av svenska folket som oppositionspartierna representerar. I sin huvudargumentation blandade finansministern, nu liksom i andra sammanhang, ihop de två huvudfrågorna. Den ena frågan är: Hur skall ett riktigt skattesystem tekniskt utformas? Hur skall den skattekonstruktion se ut som vi skall ha i år, nästa år och för så lång tid framåt som möjligt, ett skattesystem som skall kunna användas i överkonjunkturer och i underkonjunkturer och som inte skall behöva göras om varje gång konjunkturerna förändras — med andra ord ett effektivt, logiskt uppbyggt och rättvist skattesystem? Den andra frågan är: Vilka konjunkturpolitiska, finanspolitiska åtgärder behöver vi vidta i dag med hänsyn till rådande samhällsekonomiska läge? Det är alltså två helt skilda frågor. Till den första sidan av problemet hör självfallet bedömningen av om skattesystemet innehåller de inbyggda ”inflationsmotorer” finansministern talar om. Och vi vänder oss mot det nuvarande skatteförslagets konstruktion framför allt därför att det innehåller en väldigt högfrekvent inflationsmotor, nämligen de höga marginalskatterna. Så skall ett skattesystem inte se ut.
Herr talman! Finansministern handlar väl som alla de andra mänskliga varelser vilkas problem vi nu diskuterar — när en sak är förbrukad får man försöka skaffa sig någonting nytt. När nu det gamla Strängska skattelapptäcket med många viftande lappar i olika kulörer var så omöjligt att det inte gick att använda, fick vi alltså ett nytt skattetäcke. Men, herr finansminister, det finns åtskilliga skavanker i den här varan, den var inte riktigt prima med detsamma. För att använda finansministerns ord: en del av dem som lever på livets skuggsida inte bara kom i utkanterna av det värmande täcket, utan rentav sparkades utanför kanten. Det var en av de värsta skavankerna i detta skattetäcke. De 600 000 med låga inkomster som jag talade om tidigare hade finansministern bara ett råd till: Gå till socialvården — av skattelagstiftningen har ni ingenting att vänta er! Det var rådet till den gruppen. Det är på samma sätt när man diskuterar kostnader i övrigt. Man säger att en sänkning av folkpensionsåldern går inte, det kostar för mycket pengar. Det innebär att de som nu har lägre pensionsåldrar, 65 år och därunder, skall naturligtvis behålla denna förmån, men den andra hälften, som har 67 år, får stanna kvar på den åldern, för vi skaffar inte fram pengar för att åstadkomma någon jämlikhet. Det är socialdemokratisk jämlikhetspolitik i dag, uttydd av en av socialdemokratins främsta företrädare. Jag behöver bara ge ett enda exempel, eftersom finansministern argumenterar på samma sätt i övriga avseenden. Det kanske mest häpnadsväckande i hans resonemang gäller vårdnadsbidraget, som han avfärdar med att säga att det ju inte är behovsprövat, vilket betyder att även ett statsråds barn skulle kunna få vårdnadsbidrag. Herr finansminister! Statsrådens barn får också barnbidrag! Jag är glad att finansministern inte är socialminister. Då skulle han ju kunna ge sig på barnbidragen och säga att vi inte kan ha dem kvar eftersom de icke är behovsprövade och alltså statsråd och övriga personer med höga inkomster också får barnbidrag. Det är logiken i det resonemanget! Om barnbidragen är berättigade och icke är behovsprövade så kan vårdnadsbidrag också vara det i lika hög grad. Finansministern är allt i en besvärlig klämma i det här fallet. Liksom jag är glad över att finansministern just nu inte är socialminister är jag också glad över att han inte är justitieminister. Ty han avfärdar hela problemet med den faktiska sambeskattningen som alltjämt kommer att ske genom att säga att den drabbar en så liten grupp att det inte gör något. är detta hans rättsmoral, att om en grupp bara är tillräckligt liten så kan den behandlas hur som helst? Jag har inte någon särskild känsla för grevinnan som inte går ut och arbetar i ladugården. Men där rör det sig om socialdemokratins speciella vänner numera, eftersom stora gods och gårdar numera står som ideal för allt jordbru kande i vårt land. Men varje människa bör tillerkännas mänskliga rättigheter och i rättsavseende behandlas på samma sätt som andra. Enligt finansministerns argumentering gäller inte den principen i det här fallet. är en grupp tillräckligt liten kan man som sagt behandla den hur som helst, tycks finansministern resonera. Jag vill sedan, herr talman söka hinna med att ta upp ytterligare en fråga på de sex minuter jag tilldelats för att bemöta det inlägg av finansministern på en timme och tjugo minuter som vi fått ta del av. Det förvånade mig mycket när finansministern talade om inflationen i samband med de tjänstemannaavtal som nu träffats. Jag klandrar inte alls denna tjänstemannagrupp, eftersom det är socialdemokratins politik som lett till att tjänstemännen försöker få så pass kraftiga lönehöjningar. Uppgörelsen innebär, efter vad vi fått veta, 9,5 procents lönehöjning i år, 7 procent nästa år och 7 procent det tredje året. Det blir 23,5 procents lönehöjning på tre år. Finansministern har en gång sagt att en treprocentig inflation är acceptabel. Jag undrar vad finansministern har för uppfattning i fråga om löneutvecklingen, om han anser att en höjning med en fjärdedel av lönen på tre år är en acceptabel utveckling. Finansministern talade om vilka stora utgifter som våra förslag skulle orsaka, exempelvis inflationssäkringen. Ja, enorma summor i relation till vad? Det är naturligtvis på det sättet att när inflationen kommer stiger alla i de progressiva skatteskalorna. Med en inbyggd inflationssäkring skulle staten inte utan vidare kunna få in mera i skatt. är det så man resonerar då man talar om att vårt förslag skulle kosta enorma summor? Men det blir heller inte någon sänkt skatt på grund av inflationsskyddet. Beträffande hemmamakebidraget kan det vara lämpligt att titta på konstruktionen av familjebostadsbidraget. Det exemplet är efterföljansvärt. Beträffande kommunalskatten vill jag säga att det inte blir någon skillnad i det totala skattetrycket om man gör en överflyttning till statsskatten. Men man når det resultatet att de som enligt finansministerns uttryckssätt lever på livets solsida får betala litet mera. Ju högre kommunalskatt vi har, desto mera får låginkomstgrupperna betala, liksom de fattiga kommunerna. Jag vet väl att finansministern känner till den där regeln, och det är ledsamt att man skall behöva erinra om den vid en diskussion om kommunalskatten. Därmed är, herr talman, mina sex minuter för replik förbrukade. Jag nödgas därför sluta, men vill konstatera att finansministerns argumentering i dag är särdeles svag i de flesta av de punkter han tagit upp.
Herr talman! Jag lyssnar alltid till herr Bengtson med ett glatt minne från början av 1940-talet. Vi brukade resa omkring i landet och diskutera jordbruk. Jag känner faktiskt igen varje ord i herr Bengtsons sätt att argumentera. Han brukade alltid sluta sina anföranden med följande ord: ”Så mycket kan jag ändå säga att statsrådets argumentering är i svagaste laget.” Det må väl nu vara herr Bengtsons uppfattning, och jag skall inte som part i målet lägga mig i ett sådant omdöme. Det får andra göra. Men herr Bengtson blandar ihop frågorna. Han försöker övertyga oss om att en sänkning av pensionsåldern till 65 år bör ses som en social rättvisa. Den åsikten är han inte ensam om. Socialministern har till och med tillsatt en utredning som skall undersöka möjligheterna till en sådan sänkning, Men det är ingenting som man så att säga paktar pengarna på i förväg. Man får, enligt regeringens mening, placera in en sådan reform i konkurrens med andra ting. Det var det jag försökte klargöra i mitt förra inlägg. Nu föreslår herr Bengtson ogenerat att vi skall binda oss för ett slags indexreglering av skatterna, som betyder att man avstår från statsinkomster — det är ju vad det är fråga om — samtidigt som vi redan har tagit ett långtidsprogram, som sannerligen inte ger besked om att det finns ett överskott av pengar att röra sig med framöver. Då kan herr Bengtson ställas i den situationen att han får ta ställning till — såvida hans förslag skulle gå igenom — om man skall hålla löftena på pensionssidan eller försöka hålla löftet i fråga om indexreglerade skatter. Det är inte möjligt att hålla båda löftena. Om herr Bengtson emellertid i dag låter bli att binda sig får han möjlighet att när den dagen kommer välja vad som skall prioriteras. Det var det jag i all välmening ville upplysa herr Bengtson om förut. Då tog herr Bengtson upp en diskussion och menade att det ändå var socialt berättigat att sänka den allmänna pensionsåldern. Det finns mycket att säga om det, men det ligger vid sidan om min replik. Skall vi få någon ordning på debatten så får vi väl ändå lov att tala om samma frågor. Herr Bengtson trodde nog att han hade funnit det verkligt slagkraftiga argumentet när han med utgångspunkt i mina funderingar över vårdbidraget säger: ”Men då skulle väl också finansministern se till att vi gör slut på de allmänna barnbidragen” — jag tror till och med någon annan ledamot från oppositionen var uppe och hintade om någonting liknande. De allmänna barnbidragen efterträdde, som alla känner till, de generella barnavdragen. De gjordes inte inkomstprövade. Visst föregicks det beslutet av många diskussioner med förslag att barnbidragen skulle vara inkomstprövade. Bara den omständigheten att man diskuterade frågan är ett tecken på att det inte tycks vara så där alldeles klart om man skall tänka sig ett generellt familjestöd eller låta det vara behovsprövat. Personligen anser jag att eftersom det allmänna barnbidraget är en direkt avläggare av ett gammalt skattesystem med barnavdrag vill jag inte rekommendera att det görs behovsprövat.

Möjligheten till en prövning anser jag skall finnas. Skall bostadsbidraget, som är en ny bidragsform, vara behovsprövat eller ges generellt? Det skall vi diskutera när familjeministern har intagit sin ståndpunkt. Därefter får riksdagen tillfälle att göra sin bedömning. Herr Bengtson kan vara mycket glad över att jag inte är justitieminister. Jag tycker personligen att det skulle vara ganska roligt. Men jag börjar bli gammal och får väl avstå från dessa mina önskemål. Den faktiska sambeskattningen, som jag betraktar den, är emellertid inte en så klar rättsfråga som herr Bengtson vill göra den till. Jag erinrade om att det enligt taxeringsstatistiken kan vara mellan 5 och 10 procent av jordbrukarna som ligger över 30 000 kronor. Då kan naturligtvis herr Bengtson, som den energiske man han är, säga att det må vara bara 1 procent, det är i alla fall en rättsfråga, och man skall vara rättvis även mot denna lilla procent. Detta system fungerar emellertid så, herr Bengtson, att det skall gälla alla, och på de allra största godsen och herresätena utför kvinnan icke något arbete i jordbruket. Herr Bengtsons förslag skulle komma att utlösa den möjligheten att inkomsten kunde fördelas lika på man och hustru, Följaktligen skulle man få en familjepolitisk skattesänkning. Jag anser inte att det är ur rättssynpunkt riktigt, och därför avvisar jag herr Bengtsons förslag. I de fall där man inte kan dela upp mannens arbete och kvinnans arbete i olika inkomstposter, utan familjen själv gör sin avvägning, där får man inte en riktig och rättvis beskattning. Det finns naturligtvis ett och annat undantag, men de är sannerligen inte många. Ingen förmenar en storgodsägares hustru individuell beskattning, om hon har ett arbete utanför den egna egendomen. Om hon inte bara sköter hemmet, utan t.ex. är lärare eller har någon annan funktion, där hon avlönas, då blir hon ju individuellt beskattad. Här är det dock på grund av det praktiska förhållandet så att en uppdelning på individuell beskattning ger för stora möjligheter till en icke korrekt avstämning av makarnas riktiga skattebörda. Därför är detta, herr Bengtson, inte någon rättsfråga — det förstår man om man kan något litet av skattepolitiken. Rättssynpunkten tillgodoses, om man går på regeringens förslag, men inte om man går på herr Bengtsons förslag. Det kan vara en principfråga, detta som herr Bengtson aktualiserar, men det har ingenting med rättsfrågor att göra. Ja, herr Bohman, om vi skall våga fortsätta att citera ur minnet från mitt inlägg i början av september månad i fjol, så är det väl riktigt att jag sagt att man inte kan räkna med att de bättre betalda kommer att acceptera någon nämnvärd standardsänkning. Det tror jag inte att de är beredda att göra. Jag är övertygad om att de kommer att slåss så länge de orkar för att inte ta någon nämnvärd <standardsänkning. Hela utjämningspolitiken är inte någonting som man förändrar från ett år till ett annat, utan det är en medveten politisk inriktning i arbetet på längre sikt. Regeringens skatteförslag är ett av elementen i en sådan mera långsiktig politik. Påståendet om att skatteförslaget hållits hemligt är fel, men jag skall inte besvära kammaren med att i onödan diskutera det. Inflationsmotorn, säger herr Bohman, är den höga marginalskatten. Men den inflationsmotorn får en hjälpmotor av icke föraktliga mått, det kan jag försäkra herr Bohman, ifall man indexreglerar skatteskalorna. Till herr Helén vill jag slutligen i korthet säga att den intressanta rubriceringen om lapptäcke naturligtvis inte är min -— min fantasi räcker inte till för att hitta så dramatiska uttryck för en enkel skattepolitisk fråga. Den rubriken har jag fått från oppositionens sida, och jag kunde inte uraktlåta att nämna den. Herr Helén säger att han vill diskutera vårdbidraget. Jag tycker emellertid inte att man skall fatta beslut om vårdbidraget i dag, såsom folkpartiet och centerpartiet är beredda att göra. Jag tycker att man skall diskutera vårdbidraget utifrån de utgångspunkter som jag presenterade i mitt första inlägg. Om herr Helén har kommit på andra och bättre tankar, ser jag naturligtvis det med glädje. Vi skall framlägga förslag om finansieringen, om vi vinner valet, säger herr Helén, Det är ett ordentligt Bragelöfte!

Herr talman! Finansministerns argument är mig inte främmande — vi är ju gamla bekanta, debattbröder sedan lång tid! Det var ungefär samma anda som präglade detta senaste anförande. När det gäller pengar till någonting sätter finansministern sin starka lit till att inflationen skall fortsätta. Han anmärker på oss och säger att vi vill förhindra att inflationen inverkar på skatterna och argumenterar mot oss på det sättet. I fråga om planeringen räknar vi ju med cirka 4 miljarders tillskott till staten varje år. Det skall fördelas på olika sätt. Vi från centern anser att det är en rättvisefråga att få mer likartad pensionsålder för alla. Vi sätter denna fråga som en av de främsta och plockar in den på den prioriteringslista som finansministern talade om. Finansministern åberopade att hans vän Gunnar Hedlund säger: Det skall vi göra när vi har råd. Ja, lyssna på Gunnar Hedlunds råd, det har regeringen fått göra tidigare; åtminstone har man fått följa dem så småningom. Han har visat vägen. Frågan om sänkning av pensionsåldern avfärdades också med att det låg vid sidan av finansministern ämbetsområde. Men det var ju finansministern som tog upp frågan och sade att centern gör av med 800 miljoner på detta. Hur var det med ändringarna av sjukförsäkringen, som kostade ungefär lika mycket? Det gick bra att inordna de utgifterna och då är det väl inte värre att inordna sänkningen av pensionsåldern. I fråga om barnbidragen fick jag den uppfattningen att finansministern menar att nu utgående barnbidrag inte skall behovsprövas. Men om man vill ge flera förmåner till barnfamiljerna, skulle man i den delen behovspröva. Jag har fortfarande mycket svårt att förstå logiken i detta. Upp till ett visst belopp fordras ingen behovsprövning, men skall det vara litet mera måste man behovspröva. Glädjande nog lät det inte som om finansministern vore helt ointresserad av vårdnadsbidragen. Med en annan konstruktion skulle de kunna diskuteras. Annars föreföll det som om finansministern inte riktigt hade förstått vårdnadsbidragens idé. Det är ju under de sju första åren barnets karaktär danas, och då behöver det i högsta grad ha moderns hjälp och stöd på alla sätt. Det är betydelsefullt att barnet då får vara hos sin moder, och det är därför vi har föreslagit detta. I fråga om den faktiska sambeskattningen var det bara bra att finansministern gick ifrån inhoppet på justitieministerns domäner och i stället tog fram en skattepolitisk motivering, som håller bättre. Jag vill bara göra det tilllägget att detta inte gäller endast jordbrukare. Andra företagare av olika slag faller också under samma regel. I varje fall är det förslag som framlagts inte tillfredsställande. Man bör försöka skapa rättvisa för dessa grupper också.
Herr talman! Löftet att svara för den finansiering som erfordras är inget morskt påkommet hugskott i dag, utan det står klart och tydligt att läsa i reservationerna. Vi har lika väl som regeringen rätt att vid höstriksdagens början lägga de förslag som kan vara påkallade av riksdagens tidigare beslut. De faktiskt sambeskattade, som finansministern och herr Bengtson resonerar om, är inte bara storgodsägarna. Där finns ju specerihandlare, hantverkare, bensinmacksföreståndare och en lång rad andra. Jag tror inte att de är så glada över finansministerns sätt att lägga upp debatten. Det allra viktigaste just nu är dock diskussionen om vårdnadsbidragen. Jag har ett intryck av att finansministern inte riktigt uppfattar nyanserna. Vi anser att man bör stödja barnfamiljerna generellt. Vi anser att det är riktigt att alla familjer som har små barn skall få bättre ekonomiskt stöd från samhället. Och i likhet med t.ex. familjebe redningen tycker vi att det bör vara fråga om solidaritet mellan oss, som inte längre har några kostnader för hemmavarande barn, och barnfamiljerna, eftersom dessa har det sämre ställt. Men detta håller tydligen inte herr Sträng med om. Vi har inte slutligt löst frågan om vårdnadsbidragets konstruktion och omfång, men vi vill lägga en grundplåt redan nu. Det är på denna punkt vi skiljer oss åt. Bostadstilläggen är ju inte något motiv för att man inte skall höja stödet till barnfamiljerna. Jag vill hänvisa finansministern till tidningen Byggnadsarbetaren som så sent som den 25 mars i år skrev på följande sätt: ”De höjda bostadsbidragen var väl när de infördes motiverade av de stigande bostadskostnaderna och inte avsedda att tas tillbaka vid en kommande skattereform.” Nej, den argumentation som förs är väl till för att dölja att socialdemokraterna går emot stödet till barnfamiljerna. Skulle man konsekvent tillämpa herr Strängs resonemang, riktar det sig ju mot en rad andra generella stödåtgärder. Tag t.ex. det hustruavdrag som herr Sträng nu själv föreslår! De statsråd som — för att använda herr Strängs egen terminologi — håller sig med hustru får ju också ett avdrag på 1 800 kronor. Skall detta bort också?
Herr talman! Ett gott råd till finansministern! Ge sig då det gäller tolkningen av innebörden av finansministerns uttalande i september förra året! Det var inte fråga om vad de välsituerade ville, utan om herr Strängs eget uttalande att det ”inte är praktisk politik” att genomföra en märkbar standardförsämring. Herr Sträng kan naturligtvis ändra mening, men säg då det i stället! Vad det ytterst gäller är ju att den tredjedel av svenska folket som nu skall vidkännas en skattehöjning — som jag redan har påvisat — inom tre år kommer att vara två tredjedelar av svenska folket. Och vad är det för folk det är fråga om? Jo, det är i stor utsträckning familjeförsörjare som har arbetat hårt en stor del av sitt verksamma liv, som har gjort insatser i det svenska samhället och byggt upp en standard i regel från en rätt låg inkomstnivå och som börjar få det hyggligt ställt. Nu skall dessa människor plötsligt tvingas sänka sin standard, ändra sin livsföring, försöka klara sina avbetalningar och dra ned sin utgiftsnivå. Tror inte finansministern uppriktigt sagt att dessa människor uppfattar ett sådant här ingrepp av statsmakterna i ett av världens rikaste länder — som finansministern själv apostroferade — såsom djupt orättvist? Om vi genomför en skattereform, skall alla uppfatta den som en reform. Finansministern beskyller oss för att vara ute på konjunkturpolitiska äventyrligheter. Jag vill därför mycket kort göra bara ett par påpekanden. För det första kostar vårt skatteförslag för nästkommande budgetår bara cirka 300 miljoner kronor, som drabbar staten sent nästa vår. För det andra kostar förslaget för helt år 850 miljoner. Ingen vet vilket konjunkturläge vi befinner oss i, när räkningen skall infrias. Det vet ingen. Det var alltså rena fantasisiffror som finansministern rörde sig med. Att indexreglera bidrag är inflationsdrivande, det ger jag herr Sträng helt rätt i. Danskarna har stora problem och finnarna har haft stora problem i detta avseende. Jag har alltid bekämpat tanken på att indexreglera bidrag. Men vad det här är fråga om är att genom en indexskala undvika att penningvärdeförsämringen leder till att en större andel av människornas inkomster går till skatt. Sådant får motsatt effekt, herr Sträng. Det minskar risken för en inflationistisk utveckling. Jag tycker att finansministern som ju är expert — fastän han inte alltid verkar vara det — borde kunna erkänna att det råder stor skillnad mellan dessa två typer av indexregleringar.

Herr talman! Mera för formens skull skall jag väl säga ytterligare några ord! Herr Bengtson säger att vi alltid kan diskutera frågan om vårdnadsbidrag. Då bör man naturligtvis helst ta avstånd från den reservation som han har varit med om att avge, ty vad som är intressant i folkpartiets och centerpartiets reservation är att man binder sig för en princip av generell karaktär. Det är ju detta som skiljer oss åt, i varje fall i dagsläget. Jag tycker inte att man utan vidare skall bygga ut familjepolitiken generellt. I varje fall skall man låta svenska folket i en allmän debatt fråga sig och svara på: Om vi har så och så mycket pengar som vi kan satsa på familjepolitiken, skall vi då breda ut dem generellt till alla, eller skall vi lägga dem där de bäst behövs? Men i och med att mittenpartierna tagit sin ståndpunkt, har ni i dag bundit er för tidigt, vilket jag har reagerat mot. Ville jag vara riktigt konsekvent, skulle detta 1 800-kronorsavdrag på skatten egentligen inte ha tillkommit. Men vi sitter så pass fast i sambeskattningen efter alla dessa år, att jag inte såg det som praktiskt möjligt att vinna gehör hos svenska folket, om jag hade gått över till den definitivt individuella beskattningen med bortseende från 1 800-kronorsavdraget på skatten. Här kan man fråga sig varför avdraget inte gjordes behovsprövat. Det finns en socialdemokratisk reservation, där man vill ha — det är möjligt att det var fråga om grundbidraget, eller också var det detta bidrag — en behovsprövning. I praktisk politik ställs man alltid inför frågan: Skall vi gå med på den generella linjen eller på behovsprövningslinjen? Jag erkänner villigt att skatteförslaget är en kombination av dessa båda linjer, en kombination som man har kommit fram till efter att ha vägt saker och ting för och emot. I det praktiska livet får man nämligen inte vara principryttare till det yttersta, utan måste lägga, om jag så får säga, vad man själv anser vara praktiska politiska synpunkter på saker och ting. Givetvis vore det tacksamt att kunna gå upp i talarstolen och säga som herr Bohman, att alla skall ha skattesänkningar. Men då hade det inte blivit någon skattereform i år. Om jag inkluderade konsekvenserna av mervärdeskatten och arbetade från utgångspunkten att alla skulle ha skattesänkningar, skulle jag över huvud taget aldrig ha gått i land med detta problem. Den enda möjligheten att genomföra reformen var att göra den såsom en omfördelningsreform. Den presenterades 6 september 1969 såsom en omfördelningsreform.

Vi fick ett ja på denna fråga, och det var därefter som skattereformen utarbetades. Om således herr Bohman envisas med att försöka citera mitt inlägg från denna konferens, så läs igenom hela inlägget och ta inte en lösryckt sats. Herr Bohman är tillräckligt anständig såsom politiker för att, när han har läst igenom hela det anförandet som tog, jag skulle tro, ungefär 50 minuter, ha klart för sig att finansministern här presenterat en klar omfördelningsreform, där de som har det bättre ställt skall avstå till dem som har det sämre ställt.

Så, herr Bohman, om vi skall fortsätta detta citerande av vad som har varit — läs hela föredraget! Kontentan av det kan bara bli att de som har bättre betalt får finna sig i att ge ifrån sig till dem som har det sämre.

Herr talman! Efter den debatt som förts mellan finansministern och oppositionsledarna har det kommit på min lott att inleda den andra delen av debatten, den som traditionellt förs mellan utskottsreservanterna och talesmän för utskottsmajoriteten. Det är då kanske skäl att erinra de fåtaliga ledamöter, som är närvarande i kammaren, om att det här rör sig om ett omfattande och invecklat frågekomplex som — i den del det har fallit på bevillningsutskottets handläggning — varit föremål för arbetskrävande föredragningar och överläggningar under flera veckor. När jag nu skall motivera och utveckla mittenpartiernas reservationer i beviliningsutskottet, flyttar debatten ner på en så att säga mera vardaglig nivå. Jag måste förbereda kammarens ledamöter på detta, samtidigt som jag ber om överseende med att det måhända för sammanhangets skull är nödvändigt med vissa upprepningar. Den reform av inkomstbeskattningen som regeringen föreslår följer två huvudlinjer. Den ena är att lätta skattebördan för dem som har låga inkomster, den andra är att varje skattskyldig i princip skall betala skatt på sin inkomst utan hänsyn till kön och civilstånd. För att möjliggöra denna omläggning föreslår regeringen ett ökat uttag av indirekt skatt och ett i motsvarande mån minskat totalt uttag av direkta skatter. Från folkpartiets sida har vi länge begärt en genomgripande omändring av skattesystemet med samma målsättning. Vi har därför helt naturligt prövat regeringens skatteförslag i en positiv anda, vilket jag finner anledning att framhålla efter den tillspetsade debatt som förts här tidigare i dag. Att bevillningsutskottets betänkande nr 40 åtföljs av inte mindre än elva reservationer och ett särskilt yttrande och andra lagutskottets utlåtanden nr 40 och 41, som har samband med skattereformen, av sex reservationer från folkpartiets och centerpartiets utskottsrepresentanter, kan ge intryck av en djupgående oenighet mellan regeringen och mittenpartierna om reformen. I fråga om grunddragen i reformen är vi emellertid i allt väsentligt överens, det vill jag än en gång framhålla. Vad folkpartiet och centerpartiet föreslår är förbättringar och åtgärder för att avhjälpa brister i regeringens förslag. Vi beklagar att socialdemokraterna inte velat pröva våra ändringsförslag i samma anda som vi prövat propositionen. Någon vilja till samförstånd har vi inte mött. Från folkpartiets sida har vi alltid hävdat att en övergång till individuell beskattning måste förenas med ökat stöd till barnförsörjarna genom direkta inkomstöverföringar. Övergången = till individuell beskattning motiverar en väsentlig ökning av det generella barnstödet. Regeringen har inte insett detta. Det är en allvarlig brist. Eftersom frågor som rör barnstödet handlagts i andra lagutskottet, skall jag inte gå vidare in på dem. Fru Hamrin-Thorell kommer att tala om de sakerna. En fullt genomförd individuell beskattning förutsätter att de som lever i äktenskap kan välja fritt mellan att stanna hemma och att ta förvärvsarbete utanför hemmet. Alla vet emellertid att detta fria val för många människor inte existerar. Med den rollfördelning mellan könen som ännu dominerar i vårt samhälle är detta ett problem som i första hand berör de gifta kvinnorna. Många kvinnor kan på grund av ålder eller brist på yrkesutbildning över huvud taget inte få eller sköta ett arbete. Detta problem kommer att minska efter hand som nya generationer kvinnor med yrkesutbildning och yrkesambitioner träder in i äktenskap. Men på många platser i vårt land är sysselsättningsstrukturen sådan, att inte ens välutbildade kvinnor alltid kan påräkna att få arbete. Med en friare syn hos både arbetsgivare och arbetstagare på vad som är manliga och kvinnliga yrken kommer dessa förhållanden väl så småningom att ändras. Men så djupt rotat som det traditionella könsrollstänkandet tycks vara, kan det dröja länge ännu. Därför måste vi ställa in oss på att under ganska lång tid framåt ha inslag i skattesystemet som lindrar verkningarna av den individuella beskatt ningen i fall då ena maken i ett äktenskap är inkomstlös eller har mycket liten inkomst. I skattepropositionen föreslås att en gift person vars make saknat inkomst skall få ett avdrag på den uträknade skatten med 1800 kronor. Samma avdrag skall tillkomma ensamstående med barn under 16 år. Detta avdrag är i realiteten helt jämförbart med ett generellt bidrag, fast det avräknas mot skatten och därför formellt framstår som ett skatteavdrag. I den form som regeringen föreslår, lider det av två svagheter. Först och främst utgår stödet när det gäller gifta till den make som har inkomst och inte till den som saknar inkomst och som naturligtvis i regel behöver stödet mycket bättre. För att göra min framställning litet enklare tillåter jag mig att i fortsättningen tala om man med hemmahustru, enligt den rollfördelning som är vanligast. Jag hoppas att jag inte fördenskull skall bli beskylld för könsdiskriminering. Tyvärr är det så i många äktenskap att hemmahustrun inte får alltför mycket pengar att själv hushålla med. Mittenpartierna vill därför ge bidraget direkt till henne. Då slipper man också de olägenheter som följer med propositionens förslag, om hustrun under året går ut i arbete. I och med att så sker måste mannen betala högre preliminärskatt. Detta att hustruns inkomster redan från botten påverkar mannens skatt anses ju vara en av de värsta avigsidorna med den nuvarande sambeskattningen. Just den avigsidan vill regeringen konservera och föra över till det nya, individuella systemet. Men inte nog med det. När den tidigare inkomstlösa hustrun går ut i arbete, blir de preliminärskatteavdrag som gjorts på mannens inkomster tidigare under året plötsligt och i efterhand otillräckliga, med följd att mannen ett eller två år efteråt blir påförd en kvarskatt, som alltså beror på att hustrun skaffat sig arbetsinkomster. En klumpigare lösning kan man knappast tänka sig. Den andra mycket allvarliga bristen i regeringens förslag är att fullt bidrag kan utgå endast till den som påförts minst 1800 kronor i skatt. är skatten lägre reduceras avdraget i motsvarande mån. Det innebär att äkta makar som har mindre än 10000 kronor och ensamstående med hemmavarande barn som har mindre än 12 000 kronor i årsinkomst aldrig kan få fullt bidrag. Ändå är det väl låginkomsttagarna som behöver ett bidrag av detta slag allra bäst. I regeringens tappning kostar 1 800 kronorstödet 1 750 miljoner kronor. Om låginkomstgrupperna också skulle få del av det ökar kostnaden med omkring 100 miljoner kronor. Reservanterna från mittenpartierna har ansett att detta skulle vara väl använda pengar, som skulle bidra till större rättvisa och ökad jämlikhet. Utöver 1 800-kronorstödet inrymmer regeringsförslaget också andra avvikelser från en renodlad individuell beskattning. Dit hör bibehållandet av förvärvsavdragen och den faktiska sambeskattningen för makar som gemensamt driver jordbruk eller rörelse. Förvärvsavdragen hör = naturligtvis inte alls hemma i ett system med individuell beskattning utan får — som också framhålles i propositionen — ses som en åtgärd i avvaktan på utbyggnaden av samhällets barnstöd i form av bidrag och institutioner för barntillsyn. Vi kan från vårt håll acceptera förvärvsavdragen i den utformning de fått 1 propositionen. Särskilt ser vi med tillfredsställelse att avdragen fått en könsneutral karaktär. På en punkt yrkar vi dock en ändring gentemot vad som föreslås i propositionen. Om två makar med barn under 16 år båda har inkomst, den ene av jordbruk och den andre av tjänst eller rörelse, skulle avdragets storlek enligt regeringens förslag bli beroende av vilken av makarna som har den lägsta inkomsten. Är det jordbrukaren, blir förvärvsavdraget bara 1000 kronor, men är det den make som har inkomst av tjänst eller rörelse kan förvärvsavdrag utgå med upp till 2000 kronor. Att avdragets storlek skall avgöras på ett så slumpmässigt sätt kan vi inte godta. Mittenpartierna föreslår därför att förvärvsavdrag också i fråga om inkomst av jordbruk skall få åtnjutas med 25 procent av nettointäkten eller med högst 2 000 kronor. I de fall där den ene maken arbetar i jordbruk eller rörelse, som drivs av den andre maken, beskattas som bekant den senare för hela inkomsten av jordbruket eller rörelsen. Det är vad man kallar för faktisk sambeskattning. Om makarna har barn under 16 år och hustrun kan tillgodogöra sig 1 800 kronorsavdraget — men bara då! — förlorar makarna ingenting på den faktiska sambeskattningen när de har inkomster under 30000 kronor. Annars ligger den så kallade balanspunkten betydligt lägre. Finansministern försökte hävda att det bara är personer som står upptagna i adelskalendern som skulle ha några nackdelar av detta. Så är givetvis inte fallet. Det finns väldigt många människor bland rörelseidkare och fria yrkesutövare liksom också i andra grupper som blir för högt beskattade genom den faktiska sambeskattningen. Om makarna inte vill nöja sig med denna höga beskattning kan de göra jordbruket eller rörelsen till aktiebolag och ta ut sin inkomst i form av lön. I detta fall blir makarna beskattade individuellt för inkomst av tjänst. Det är alltså en lösning av problemet. Statsrådet fru Odhnoff, som ju vet besked om en hel del, hänvisade på ett möte i Stockholm för ett par veckor sedan till den möjligheten. Inom mittenpartierna anser vi emellertid i motsats till fru Odhnoff att man inte skall uppmuntra till bolagsbildning i dylika fall och därmed skapa nya kontrollproblem för taxeringsmyndigheterna. I stället förordar vi att en make som vill hjälpa till i den andre makens jordbruk eller rörelse skall kunna bli beskattad för den inkomst som svarar mot arbetsinsatsen och som schablonmässigt skall kunna bestämmas till ett, två eller tre basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Någon godtycklig uppdelning av inkomsten skall det alltså inte var fråga om, och taxeringsmyndigheterna skall givetvis kunna pröva skäligheten i den gjorda uppdelningen på samma sätt som man t.ex. prövar barns arbetsinkomst redan i dag. I nära samband med detta står ett förslag som framförs i en annan reservation från mittenpartierna. Om två makar gemensamt äger ett jordbruk eller en rörelse blir mannen i dag beskattad för hela inkomsten även om det är hustrun som utfört huvuddelen av arbetet. I småbrukarfamiljer är det numera mycket vanligt att mannen har förvärvsarbete på heltid utanför hemmet och att hustrun sköter jordbruket. Men trots detta beskattas inkomsten av jordbruket hos mannen och läggs då ovanpå mannens löneinkomst, varigenom skatten blir högre. När beskattningen nu i princip skall göras individuell framstår detta som en orättvisa. Den vill vi ha bort, och i det syftet föreslår vi att inkomsten av jordbruket eller rörelsen skall beskattas hos den av makarna som lagt ned den största arbetsinsatsen i förvärvskällan. Folkpensionärernas beskattning har riksdagen haft anledning att syssla med vid flera tillfällen de senaste åren. Problemet är den höga marginalbelastningen på mindre inkomster vid sidan av folkpension. Förbättringar har skett, men trots dessa kan marginalbelastningen på sidoinkomsten fortfarande bli mycket kraftig och i vissa fall t.o.m. överstiga 100 procent. I propositionen föreslås nya regler som minskar marginaleffekterna. I vissa inkomstlägen kan de emellertid fort farande uppgå till 90 procent, och även det är naturligtvis för högt. Vi har under utskottsbehandlingen varit helt överens om detta liksom att det knappast är möjligt att komma till rätta med problemet genom ytterligare åtgärder på beskattningsområdet. I stället måste man tänka sig att ändra avtrappningsreglerna för det kommunala bostadstillägget. Utskottsmajoriteten förutsätter att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på frågan och, om det visar sig möjligt, framlägger förslag till åtgärder som kan minska marginaleffekterna. De utskottsledamöter som tillhör mittenpartierna anser sig inte med samma förtröstan kunna lägga saken i regeringens hand utan föreslår att riksdagen i särskild skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära förslag till 1971 års riksdag. De regler som i propositionen föreslås angående skattelättnader för folkpensionärer innebär att makar som båda har folkpension blir helt skattefria om deras taxerade inkomster uppgår till sammanlagt högst 11 800 kronor och därefter får reducerad skatt upp till en sammanlagd taxerad inkomst av 20200 kronor. För en ensamstående folkpensionär ligger motsvarande inkomstgränser vid 7700 kronor och 17 300 kronor. Folkpensionärerna är emellertid inte de enda låginkomsttagarna i detta land. Även om den inkomststatistik som vi nu har tillgång till, av olika skäl som jag inte nu behöver gå in på, måste läsas med stor försiktighet är det ställt utom varje tvivel att ett stort antal människor i detta land, som måste försörja sig själva och sina egna familjer helt genom eget arbete, trots en normal arbetsinsats inte har större inkomster än vad de flesta folkpensionärer kommer upp till. Erfarenheten säger oss att det i regel är människor i relativt hög ålder som får nöja sig med så blygsamma arbetsinkomster. Inom mittenpartierna anser vi det vara angeläget att i större utsträckning än vad regeringen har föreslagit lätta bördan för dessa låginkomsttagare. Det kontantbidrag till hemmamake utan egen inkomst som vi föreslår skulle innebära ett gott stöd för många familjer som får dra sig fram på en liten inkomst. Men de ensamstående utan barn kan inte få någon förbättring den vägen. För de flesta människor måste det vara svårt att förstå att två låginkomsttagare som har lika stor inkomst skall beskattas olika därför att den ene är folkpensionär och den andre tjänar sitt uppehälle genom eget arbete. Vi anser därför att den särskilda rätt till extra avdrag vid taxeringen som tillkommer folkpensionärerna bör utsträckas att gälla också för inkomsttagare med fulltidsarbete i motsvarande låga inkomstlägen. Med en sådan lösning blir det taxeringsnämndernas uppgift att pröva dessa låginkomsttagares förhållanden och avgöra om extra avdrag skall beviljas. När finansminister Gunnar Sträng presenterade sitt skattepaket för pressen den 13 mars, talade han om att han plockat bort en marginalskattetabell eller två ur propositionen, därför att han inte ville att ”debatten skulle cirkla kring marginalskattekineseriet” — orden är herr Strängs egna sådana de återgivits i tidningarna. Finansministerns olust är lätt att förstå. Skärpningen av marginalskatterna för gift person med hemmamake, framför allt för dem med en inkomst mellan 30 000 och 40 000 kronor, är en allvarlig skönhetsfläck på skatteförslaget. Genom den skärpning som skett har det blivit en mycket stark progressivitet i det inkomstskikt som ligger närmast under. I inkomstlägena från strax under 20000 kronor till 31 000 å 32 000 kronor beskriver marginalskatten en mycket brant kurva — den ökar där från 36 till 58 procent. Det mycket stora antal inkomsttagare i detta skikt som under de närmaste åren kommer att se sina inkomster växa, får alltså avstå en allt större del av ökningen genom beskattningen. Till den del inkomstökningarna beror på inflationen — och med den utveckling som är i gång verkar det inte att bli någon ringa del — får dessa inkomsttagare finna sig i att betala en allt högre skatt på löneökningar som är rent nominella. Genom inflationen kommer de inkomsttagare som nu befinner sig i den nedre delen av skatteskalan att bli utsatta för en skatteskärpning, som på några år kommer att starkt reducera, kanske till och med eliminera, de skattelättnader som de erhåller nu till en början. Verkningarna förstärks naturligtvis, om kommunalskatterna samtidigt går i höjden, något som alla prognoser tyvärr tyder på. Jag tycker att alla borde vara överens om att detta är en olycklig utveckling. Från mittenpartiernas sida vill vi använda två vägar för att så långt möjligt avvärja den. Den ena vägen vi tänker oss är en omarbetning av skatteskalorna, så att marginalskatterna mildras; den andra är en värdesäkring av skatteskalor och avdrag i hela systemet. Vi har i dag fått höra vilka förödande verkningar den senare åtgärden skulle få enligt herr Strängs uppfattning. Är det inte i stället så att verkan blir den rakt motsatta mot vad herr Sträng vill göra gällande? En värdesäkring av skatteskalorna, så att inkomsttagarna kunde vara säkra på att de skulle komma att betala samma procent av sin inkomst i skatt, så länge lönerna inte höjs mer än som motsvarar den allmänna stegringen av prisnivån, måste verksamt bidra till en lugnare löneutveckling och därmed hjälpa till att bromsa de inflationsdrivande krafterna. Den skulle säkra en standardstegring för låginkomsttagarna också i framtiden, och den skulle därigenom innebära en social reform av större och mera varaktig betydelse för låginkomsttagarna än hela den skattereform som vi i dag står i begrepp att fatta beslut om. Tyvärr är detta — vilket framhållits av herr Helén i den tidigare debatten — en mycket konstnadskrävande åtgärd. Men hur herr Sträng kunde taxera den till en miljard kronor förstår jag inte, eftersom vi inte talat om hur mycket vi vill dämpa marginalskatterna utan uttryckt oss mycket allmänt. Jag beundrar herr Strängs precision, när han kunnat uppskatta kostnaderna med sådan ackuratess. Som herr Helén framhållit är detta emellertid en kostnadskrävande reform, även om vi inte kan skriva under på finansministerns miljard, och reformen kan därför inte ges någon omedelbar aktualitet. Den får man ta itu med om något år eller så. Vi har också tagit upp frågan om kompensation till kommunerna för det skattebortfall de drabbas av genom att de kommunala grundavdragen höjs. Eftersom den frågan stått i centrum för den tidigare debatten, skall jag förbigå den i detta sammanhang. Jag har härmed, herr talman, berört mittenpartiernas samtliga reservationer till bevillningsutskottets betänkande nr 40 utom två, som kanske ligger litet vid sidan av skattepaketet. Den ena av dem gäller underhåll till icke hemmavarande barn och den andra de handikappades skatteproblem. Jag vill för fullständighetiens skull försöka att motivera även dem. Enligt de bestämmelser som nu gäller får en skattskyldig göra avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 16 år med 1000 kronor. I propositionen föreslås att avdragsbeloppet skall höjas till 1500 kronor och åldersgränsen till 18 år. Mot detta förslag har vi ingenting att erinra. I två folkpartimotioner, som väckts vid riksdagens början, tas frågan upp om hur underhållsbidrag för barn skall beaktas vid beskattningen med utgångspunkt i de ensamståendes, särskilt de frånskildas, förhållanden. Motionärerna föreslår en utredning av frågan. Utskottet framhåller att de frågor som aktualiserats i motionerna kommer att tas upp av familjelagsakkunniga och skatteutredningen om periodiskt understöd. Enligt direktiven skall den senare utredningen emellertid inte gå in på en principiell prövning av de speciella underhållsbidrag som det här är fråga om. Mittenpartiernas representanter i bevillningsutskottet föreslår därför att riksdagen skall begära en särskild utredning av frågan. Samhället har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att förbättra förhållandena för de handikappade och underlätta deras integrering i samhället. Inte minst har strävandena gått ut på att som ett led i samhällsintegreringen inpassa de handikappade i det normala arbetslivet. Det är självklart att de handikappade skall betala skatt enligt i princip samma regler som andra. Om beskattningen skall bli rättvis är det emellertid nödvändigt att ta hänsyn till att ett handikapp i de flesta fall i och för sig betyder en kostnadsbelastning som inte alltid — utan jag skulle tro tvärtom ganska sällan — uppväges av det stöd som den handikappade erhåller av samhället. Den handikappade har därför i regel betydligt större kostnader för att kunna förvärva sin arbetsinkomst än vad hans icke handikappade arbetskamrater med samma uppgifter har. I många fall får han — enligt de regler som gäller — avdrag för dessa kostnader vid inkomsttaxeringen. Men till stor del är kostnaderna av sådan karaktär att de är omöjliga att isolera från de rena levnadskostnaderna. För kostnader av detta slag får den handikappade inte något avdrag om inte hans inkomst är så låg att han kan få extra avdrag på grund av nedsatt skatteförmåga. Till följd av de högre levnadskostnader som orsakas av handikappet befinner sig många, kanske de flesta, handikappade av nödtvång i en sämre ekonomisk situation än icke handikappade i samma inkomstläge. Det är rimligt — och nödvändigt om man vill skapa rättvisa — att ta hänsyn till det vid beskattningen. Med detta, herr talman, går jag över till en annan del av innehållet i skattepaketet, den som gäller kapitalskatterna och som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 41. I stort sett har vi från mittenpartiernas sida kunnat ansluta oss till vad finansministern föreslår i fråga om såväl förmögenhetsskatten som arvsoch gåvoskatterna. Det har sagts att finansministern i propositionen om kapitalskatterna lagt sig till höger om folkpartiets och centerpartiets representanter i kapitalskatteberedningen, ja, man har till och med velat göra gällande att finansministern närmast lagt sig på den linje som moderata samlingspartiets representant i utredningen gjorde sig till talesman för. Jag tycker nog att utläggningar av denna art är rätt meningslösa.

Vi sade också att vi ansåg oss vara oförhindrade att under det fortsatta utredningsarbetet föreslå de förändringar i kapitalbeskattningen som kunde komma att aktualiseras genom en ändrad inkomstbeskattning. Nu har herr Sträng själv i propositionen dragit konsekvenserna av den ändrade situation, som inträder genom omläggningen av inkomstbeskattningen, och vi har från folkpartiets och centerpartiets sida anslutit oss till herr Strängs bedömningar. Jag kan försäkra att mittenreservanterna i kapitalskatteberedningen — med hänsyn till de förbehåll som gjorts i reservationen — inte har någon anledning att känna sig överkörda av vare sig herr Sträng eller sina egna partier. Tvärtom tycker vi att det är bra att herr Sträng har tagit ett steg i rätt riktning. Kapitalskatteberedningen har utsatts för hård kritik för att den inte har belyst de samhällsekonomiska verkningarna av sina förslag. Bristen på kunskap om effekterna på samhällsekonomin gäller emellertid inte bara kapitalskatterna utan i minst lika hög grad inkomstskatter och olika former av konsumtionsskatter. Vi vet t.ex. mycket litet om hur skattesystemet och de olika komponenterna i det verkar på sparandet, investeringsviljan och tillväxten i vår ekonomi. Från mittenpartiernas sida anser vi det vara angeläget, att dessa saker blir föremål för en allsidig undersökning av en särskild expertutredning. I stort sett samma skäl som talar för en värdesäkring av skatteskalor och avdrag, när det gäller inkomstskatterna, kan anföras för en värdesäkring av kapitalskatterna. Också dessa är progressiva, i vissa lägen t.o.m. starkt progressiva, och det är inte rimligt att en fortgående penningvärdeförsämring skall tillåtas att automatiskt skärpa skattetrycket. Eftersom progressionen är störst i den nedre delen av skatteskalorna är det mindre förmögenheter och mindre arv som blir hårdast drabbade. En värdesäkring av kapitalskattesystemet skulle inte erbjuda några större tekniska svårigheter. Vi anser att kapitalskatteberedningen, som fortsätter sitt arbete, bör få i uppdrag att utarbeta förslag till ett värdesäkert skattesystem för kapitalbeskattningen. Frågan om beskattningen av gåvor till allmännyttiga stiftelser och sammanslutningar har ju varit föremål för stor uppmärksamhet, och jag vill ge uttryck åt min tillfredsställelse med att finansministern här inte har följt kapitalskatteberedningens majoritet utan — i likhet med reservanterna i kapitalskatteberedningen — föreslår att den nuvarande skattefriheten bibehålles. Emellertid är frågan inte löst genom att allt förblir vid det gamla. Flertalet av de allmännyttiga stiftelser och sammanslutningar som är befriade från gåvoskatt är däremot skyldiga att betala arvsskatt, ehuru efter en lindrigare skala. Denna skillnad i behandlingen i fråga om arvsskatt och gåvoskatt har länge utsatts för stark kritik. Kapitalskatteberedningen fick i direktiven uppdrag att överväga hur man skulle kunna nå en bättre överensstämmelse mellan arvsoch gåvoskattefriheten för de berörda sammanslutningarna. Beredningens majoritet ville lösa problemet på sitt eget sätt — genom att göra rent hus med praktiskt taget alla undantag från såväl gåvoskatt som arvsskatt — men propositionen går som sagt ut på att bibehålla nuvarande bestämmelser oförändrade. Samordningsfrågan är därmed fortfarande olöst. Under de senaste åren har det förekommit en livlig diskussion kring den roll som stiftelseförmögenheterna kan spela som instrument för ekonomiskt inflytande. Vi anser att det är en fråga som det finns all anledning att uppmärksamma och som bör bli föremål för en grundlig och allsidig utredning. Detta kan mana till en viss försiktighet när det gäller att utsträcka arvsskattefriheten. Men man får å andra sidan inte bortse ifrån att de stiftelser som kan användas som maktinstrument är ett litet fåtal och att de stiftelser och sammanslutningar som främjar religiösa, välgörande och liknande allmännyttiga ändamål praktiskt taget alla faller utanför denna krets. Dessutom bör det vara möjligt att vid en utvidgning av arvsskattefriheten i lagstiftningen göra sådana avgränsningar och förbehåll att skattefriheten inte innebär ett gynnande av vissa personer, familjer eller grupper. I propositionen föreslås att det nuvarande gränsbeloppet för frihet från gåvoskatt, som utgör 2 000 kronor för år, skall ändras till ett grundavdrag på samma belopp. Detta bidrar till en lägre beskattning av alla gåvor som är större än 2000 kronor. De flesta gåvor avpassas emellertid så att de kommer under det skattefria beloppet. Med hänsyn till penningvärdeförsämringen anser Oppositionspartiernas representanter i bevillningsutskottet, att beloppet, som stått oförändrat mycket länge, skall höjas till 3 000 kronor. Visst kan det spekuleras i skattevinster genom att ge gåvor i livstiden i stället för att invänta ett kommande arvskifte. Men i detta fall rör sig det hela på en ekonomisk nivå, där det är tämligen oväsentligt om det årliga grundavdraget uppgår till 2 000 eller till 3 000 kronor. I proposition nr 71 föreslås särregler för beskattning av förmögenhet eller arv som utgör arbetande kapital i jordbruk och rörelser som drivs som familjeföretag. Särreglerna syftar till att mindre och medelstora familjeföretag skall gå fria från den allmänna höjning som föreslås för förmögenhetsoch arvs” skatterna. Mot den målsättningen är ingenting att erinra. När ägarens förmögenhet är bunden i företaget verkar den årliga fömögenhetsskatten som en direkt belastning på företaget och driver upp kraven på avkastning i detta. Detsamma gäller den blivande arvsskatten vid ett generationsskifte. Om ägaren är förutseende tar han en kapitalförsäkring på sitt eget liv som täcker arvsskatten, och premien för den försäkringen måste betalas ur företagets avkastning. Kapitalskatterna verkar därför snarare som en skatt på företaget än som en beskattning av ägarens personliga förmögenhet. Om inte företaget kan motsvara förräntningskraven hotar nedläggning eller försäljning av företaget. De flesta familjeföretagen inom industrisektorn kan möta de ökade förräntningskraven endast med prishöjningar som försätter företagen i ett sämre konkurrensläge. Så som regeringens förslag är utformat uppfylles målsättningen att bevara nuvarande skattenivå bara så länge tillgångarnas nominella värden är oför ändrade. Men samtidigt med att de nya skattereglerna träder i kraft höjs taxeringsvärdena på fastigheter. Särskilt för jordbruksfastigheter är denna höjning markant. Också de ökade kraven på kapitalinsats i de flesta rörelser kan — med de regler som regeringen föreslår — komma att leda till en faktisk skärpning av kapitalbeskattningen för många familjeföretag. Inom <mittenpartierna har vi ansett att målsättningen bör vara att bibehålla den reella skattebelastningen för de mindre och medelstora familjeföretagen på nuvarande nivå. För att den målsättningen skall kunna realiseras bör den undre gränsen för reduktion av förmögenhetsskatten enligt vår mening sänkas från föreslagna 500 000 kronor till 300 000 kronor. Som jag nyss sade påverkar kapitalskatterna familjeföretagens konkurrenssituation. Det är därför viktigt att reglerna för beskattningen av kapital som är nedlagt i sådana företag verkar konkurrensneutralt. Det 75-procentsrekvisit som förekommer på flera ställen i de bestämmelser som regeringen föreslår kan medföra att en del företag på ett oberättigat sätt kommer att falla utanför och därmed hamnar i en försämrad konkurrenssituation. För att undvika detta anser vi att procenttalet 75 på alla ställen bör ändras till 60. Jag vill emellertid framhålla att det för närvarande inte finns något material framtaget som ger underlag för någon säker bedömning på denna punkt. I det läget och då det är fråga om en provisorisk lagstiftning anser vi att det är klokt att tillämpa den gamla regeln ”hellre fria än fälla”. Det är som sagt fråga om en provisorisk lagstiftning, och meningen är att kapitalskatteberedningen skall utreda frågan om familjeföretagens beskattning och komma med förslag till slutgiltiga lösningar. Vad beträffar arvsskatten, som för familjeföretagens del kan vara mycket betungande, anser vi i mittenpartierna att kapitalskatteberedningen i sitt arbete bör ha ett enda mål för ögo nen, nämligen att arvsbeskattningen inte får leda till att ett familjeföretag vid ägarens död drabbas av likviditetssvårigheter som äventyrar företagets fortsatta drift. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer till bevillningsutskottets betänkande nr 40 där mitt namn står främst.
Herr talman!

Jag finner det hela något märkligt. Inom bevillningsutskottet har vi suttit och tragglat med detta ärende i tre veckors tid. Sedan när det skall behandlas i kammaren får helt plötsligt de s.k. stora i församlingen för sig att det måste bli en partioch gruppledardebatt, vilket gör att bevillningsutskottet i rätt stor utsträckning blir sidsteppat. Det märks väl också av den diskussion som tidigare här har förts att intresset i nuvarande läge inte är så särskilt stort bland kammarens ledamöter.

Det skulle i detta skede ha räckt med att jag hade instämt i de yrkanden som herr Tistad alldeles nyss gjorde från denna talarstol. Jag skall förkorta ett anförande som i sak var väl förberett, av den anledning som jag inledningsvis velat antyda. Det skatteförslag som efter en mångfald utredningar nu ligger på riksdagens bord hälsas från centerpartiet och folkpartiet i princip med stor tillfredsställelse. Även om vi tidigare här i dag har hört att det kan råda stora skiljaktigheter är den principiella inställningen i stort sett densamma hos utskottets majoritet och reservanterna från mittenpartierna. Det framstår emellertid som angeläget att med denna, som den har kallats, efterkrigstidens största skattereform gå en bit längre, såväl när det gäller de heltidsarbetande och låginkomsttagarna som när det gäller familjepolitiken. Men att vilja är en sak och kunna en annan. Utskottsmajoriteten skulle, om viljan hade funnits, kunnat tillstyrka en del av motionerna från mittenpartierna. Det finns trösklar och skönhetsfläckar i regeringsförslaget, men i stort sett accepterar vi det. De många reservationerna till utskottets utlåtande har orsakats av att vi tror och hoppas att ännu bättre kunna lösa problemen för de lägre inkomsttagarna och för familjeförsörjarna än vad som sker enligt utskottets förslag. Det som sker är ingenting annat än en omfördelning av skattetrycket i de olika skikten. Vi har hört finansministern deklarera att det är i och för sig små smulor som kan tas i progressionen. Det andra starka elementet, om jag får kalla det så, i skatteförslaget är en markant övergång från direkt till indirekt beskattning. Jag skulle vilja uttrycka mig — utan att på något sätt vara visionär — på det sättet att nya reformer med bibehållande av värdesäkra skatter kan ske endast om produktionen och sparandet ökas. Endast ekonomiska realiteter kan ge staten möjlighet att utveckla samhällsservicen. Jag vill tillfoga att det är min mycket bestämda uppfattning att med det nya skatteförslaget och det skattetryck som blir rådande i fråga om såväl den direkta som den indirekta skatten vi har nått den gräns där några väsentligt ökade skatteuttag inte Ang. en reform av beskattningen, m.m. ter sig möjliga utan produktionsstegring och ökat sparande.

Av vad jag här sagt framgår med all tydlighet tre väsentliga ting: 2. Nödvändigheten av en väl avvägd socialpolitik för jämlikhetskravets förverkligande. 3. En finanspolitik som ger näringslivet möjligheter att bygga ut sin produktionskapacitet.

Vidtagna finanspolitiska åtgärder — jag tänker på den beslutade investeringsavgiften för icke prioriterade byggen samt på den av riksbanken påbjudna kreditåtstramningen — är beska mediciner som måste tas.

Men för det andra måste vi också komma ihåg att det är regeringen som har det störs ta ansvaret för nuvarande ekonomiska läge. Jag har, herr talman, velat säga detta av den anledningen att en ekonomisk utveckling i positiv riktning är avgörande för såväl den skattepolitiska ansvarsfördelningen som för ett bibehållet och fortsatt reformarbete på olika områden. Borttagandet av det kommunala skatteavdraget — som föreslås bli utbytt mot ett enhetligt grundavdrag — vid både statlig och kommunal beskattning är enligt mitt förmenande en riktig åtgärd. Detta måste ses i samband med den kommunala skatteutjämning som inte minst med centerns medverkan har genomförts. De tidigare stora skillnaderna i den kommunala utdebiteringen har härigenom till viss del utjämnats. Kvar finns tyvärr skillnader i utdebiteringen kommuner emellan. Till detta måste läggas utgiftsfördelningen mellan stat och kommun som vi anser icke vara tillfredsställande. I såväl propositionen som bevillningsutskottets betänkande sägs det på några få rader att kommunerna skall erhålla full kompensation för det skattebortfall som kommer att bli följden av skatteförslaget och de reformer som i samband därmed genomföres. Det skulle ha varit värdefullt om vi i dag i ett sammanhang hade haft möjlighet att ta ställning till förslaget om nya riktlinjer i fråga om kommunal skatteutjämning. Enligt mitt förmenande kommer i skattepaketet angivna medel — det rör sig om en miljard kronor — icke att räcka till för att såväl ge full kompensation till kommunerna som täcka statens utgifter för en rättvisare kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna. Som utskottet framhåller är den kommunala beskattningen inte minst för de lägre inkomsttagarna den som drabbar hårdast.

Det är mot den bakgrunden som vi i en reservation begär förslag till 1971 års riksdag om inflationsfria eller värdesäkra skatteskalor och avdrag. I fråga om förvärvsavdragens sänkning från 3 000 till 2 000 kronor är med de föreslagna grundavdragen, ingenting att invända. Jag vill betona en detalj i det sammanhanget, nämligen det anmärkningsvärda faktum att jordbrukarna behandlas annorlunda än andra yrkesgrupper. För dem behålles 1 000-kronorsgränsen. I den omläggning av beskattningen som kommer att ske finns ingen anledning att behandla jordbrukarna på annat sätt än andra yrkesutövare. Enligt inkomststatistiken, som även är intagen i utskottsutlåtandet, finns i vårt land mer än två miljoner personer som har en nettoinkomst understigande 10 000 kronor. Vi är medvetna om att statistiken i viss mån kan vara vilseledande, eftersom den innefattar grupper som inte kan räknas till fulltidsarbetande. Men ett faktum kvarstår — och det har framgått av den tidigare diskussionen i dag — nämligen att det finns fulltidsarbetande som har denna låga inkomst. Vi föreslår, på basis av utredningsmaterial, att förslag framläggs till nästa års riksdag om ett särskilt avdrag för dessa människor. Det är ett naturligt rättvisekrav i jämlikhetspolitiken. I likhet med vad jag framhållit om åtgärder för låginkomsttagarna föreslår vi i en reservation som gäller den av herr Sträng föreslagna skattereduktionen — d. v. s. ett avdrag på upp till 1800 kronor vid taxeringen — i stället ett bidrag på 1800 kronor. Herr Tistad har ingående talat därom, och jag behöver inte orda mycket om vårt förslag. Finansministern påstod att genomförandet skulle innebära mycket krångel. Möjligheterna är emellertid många, och jag vill bara visa på en utväg. Vi har i dag ett familjepolitiskt bostadsbidrag, och det är mycket enkelt att följa riktlinjerna för beräkningen av detta, som innebär att man utgår från det senast kända taxeringsårets inkomster. I reservation begärs också ett rättvisare förslag i fråga om beskattningen av äkta makar, I propositionen skiljer man mellan A och B-inkomst. Enligt förslaget skall det göras en individuell beskattning av makarnas gemensamma inkomst i företaget. Om det man tjänar dessutom — den s.k. B-inkomsten — Överstiger 2 000 kronor skall denna inkomst hänföras till den s.k. A-inkomsten. I reservationen begärs förslag till höstriksdagen vilket bygger på principen att om båda makarna i ej ringa utsträckning varit verksamma i förvärvskälla man skall i förhållande till arbetsinsatsen beskattas för den del av inkomsten som lägst motsvarar basbeloppet för ATP och högst tre gånger detta belopp. I motion och reservation förs fram förslag om att inkomst av jordbruk och rörelse alltid bör beskattas hos den av makarna som gör den största arbetsinsatsen i förvärvskällan. Låt mig bara ta ett exempel: Jag har själv inkomst av tjänst, och samtidigt har jag ett företag som min fru sköter — ett jordbruk eller någonting annat. Med de nu föreslagna reglerna blir det alltid jag som skattemässigt får svara för inkomsten. Vi anser inte det vara en riktig utformning av den nya skattepolitiken. Sedan vill jag säga något om folkpensionärernas ställning.

Därför måste det vara av synnerligen stor vikt att man försöker att lösa dessa problem i ett sammanhang. I samband med skattepaketet har såväl från regeringen som från oppositionen väckts förslag av familjeoch socialpolitisk karaktär. Våra förslag kommer att beröras av representanter från ifrågavarande utskott. Jag vill i detta sammanhang säga att skatteförslag som kräver utgiftsökningar kommer vi att följa upp i enlighet med motionerna och reservationen, där vi begär förslag till höstriksdagen. Sådana skatteförslag kommer vi att handlägga på ett sådant sätt att de icke kommer att belasta budgeten i negativ riktning. Låt mig, herr talman, avslutningsvis framhålla att de utgiftsökningar som begärts av mittenpartierna grundar sig på nödvändiga reformer som går längre än de som regeringen föreslår. Skul le de — mot finansministerns i kompletteringspropositionen gjorda antaganden — bli av den storlek som LO chefen förebådar kan såväl de av regeringen som de av oppositionen framförda förslagen frysas inne. Skulle detta inträffa vill jag upprepa att regeringen här har ett stort ansvar. Allra sist, herr talman, vill jag näm na att jag i går hade nöjet att titta på ett TV-program vari statsministern utfrågades — det är synd att han inte finns i kammaren — och där man speciellt berörde de låga inkomsttagarnas problem. Här fick man först och främst fram en skrämmande verklighet i det s.k. välfärdssamhälle som vi lever i. En annan sak som jag starkt reagerade mot är att den enda rekommendation som statsministern har på de olika frågorna var: Vänd er till kommunen så kommer man att hjälpa er. Om statsministern verkligen vill stå för ett sådant uttalande är det alldeles naturligt att man i görligaste mån följer de reservationer som har framförts från centerpartiet, de reservationer som oinskränkt syftar till att skapa bättre förhållanden för de låga inkomsttagarna.

Herr talman! Redan från första början presenterades den kommande skatteomläggningen på ett sådant sätt att man fick intryck av att inkomsttagarna äntligen skulle få en rejäl skattesänkning. Denna skatteomläggning skulle samtidigt innebära en jämlikhetsreform, De allra flesta skulle sålunda få det bättre. Detta utvecklades senare i ett anförande av finansminister Sträng i det s.k. storrådslaget i Folkets hus i september. Vi fick emellertid vänta länge på skattepaketet. Inte ens i statsverkspropositionen i år presenterades något annat än vissa fragmentariska upplysningar om hur det nya skatteförslaget skulle komma att se ut. Ej heller var regeringen beredd att låta de av finansdepartementet uppgjorda förslagen gå ut på remiss till exempelvis löntagarorganisationerna. När så skattepropositionerna kom visade det sig att de var både tunna och ofullständiga. Korrekta tabeller och beräkningar utvisande hur det nya skattesystemet skulle verka på den enskilda människan eller samhällsekonomin saknades. Inte heller kunde man finna uppgifter om hur det nya skulle påverka kommunernas inkomster, och inte ens i dag när riksdagen har att behandla hela detta stora komplex har regeringen på ett tillfredsställande sätt visat hur kommunerna skall kompenseras för skattebortfallet. Denna underlåtenhet finner vi i modarata samlingspartiet utomordentligt anmärkningsvärd. Bristerna i förslaget är enligt min uppfattning så omfattande att hela frågan borde behandlas på nytt. Varje skattesystem har sina konsekvenser för den samhällsekonomiska utvecklingen och balansen. Det klara sambandet mellan skatter och ekonomi kan knappast förnekas. I själva verket är det väl så att den moderna finanspolitiken grundar sig på detta förhållande. Man kan då tycka att när ett så omfattande förslag läggs på riksdagens bord borde riksdagen också vid sitt ställningstagande ha ett noggrant utredningsmaterial beträffande förslagets beräknade verkningar på samhällsekonomin i dess helhet. Detta utomordentligt viktiga område har emellertid regeringen förbigått med tystnad när den nu lägger fram sina förslag om ett nytt skattesystem och en ny förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattning. I stället påstår finansministern att skatteförslaget är samhällsekonomiskt neutralt, Man torde dock knappast kunna påstå att det existerar ett skattesystem som på intet sätt påverkar samhällsekonomin. Bara omfördelningen mellan direkt och indirekt skatt påverkar den enskilda människans handlande. Sålunda kan man anta att sänkta direkta skatter ökar konsumtionen och att skärpta marginalskatter minskar sparandet, driver upp arbetstagarnas krav på lönekompensation och därmed också påskyndar inflationen. Man kan därför knappast säga att det föreslagna skatteförslaget är neutralt till sina verkningar. I den reviderade finansplanen säger finansministern att skattereformen medför en betydande uppräkning av statsinkomsterna. Det nya skattesystemet innebär alltså inte ens ett oförändrat skattetryck eller oförändrade inkomster för staten. Över en femårsperiod leder en skatteomläggning till att staten tar in ytterligare 12 miljarder kronor jämfört med vad finansministern under samma förhållanden skulle fått in med det nuvarande systemet. Den bedömning av den ekonomiska situationen som gjordes i årets finansplan och som sålunda låg till grund för regeringens förslag har visat sig alltför optimistisk. Balansrubbningarna i den svenska ekonomin har visat sig vara större och mer svårbemästrade än vad regeringen någonsin hade räknat med. På flera områden har sålunda utvecklingen visat sig gå betydligt snabbare och i en helt annan riktning än vad som antytts i finansplanen, Prisstegringarna under årets tre första månader har blivit större än vad som beräknades för hela år 1970. Löneutvecklingen ser ut att gå snabbare i år än vad som antogs i finansplanen. Tvärt emot förutsägelserna i finansplanen ökar importen snabbare än exporten. Mot en importökning på 21 procent svarar en exportökning av bara 13 procent. Valutareserven går ånyo nedåt och uppgick vid mars månads utgång till endast 3 659 miljoner kronor och var därvid lägre än den bottensiffra som noterades i oktober förra året. Jag vill också i detta sammanhang påpeka att man i OECD:s rapport från april 1970 ansett det nödvändigt att den ekonomiska politiken så utformas att kostnadsoch prisutvecklingen hålls inom rimliga gränser. Mot den bakgrunden kan det föreliggande skatteförslaget enligt min mening inte vara ägnat att främja sund ekonomisk utveckling. De kraftiga marginalskatteskärpningarna kommer som vi redan sett att leda till mycket stora lönekrav med allt vad detta betyder för inflation och för svårigheter framför allt för exportindustrin, En sådan utveck Ang. en reform av beskattningen, m.m. ling kan vi naturligtvis inte försvara. En betydande omarbetning av förslaget måste därför enligt vår mening komma till stånd. Den bör i första hand avse marginalskatterna som avsevärt bör minskas i förhållande till regeringens förslag. Vi måste också i detta sammanhang tänka på att familjer med barn skall få en minskad skattebörda. Detta bör också gälla familjer utan barn, där hustrun av olika skäl har valt att stanna i hemmet. Vi anser nämligen att full valfrihet måste råda i en sådan här fråga. Vidare anser vi att de effekter som uppstår genom slopandet av de kommunala skatteavdragen i högskattekommunerna bör ses över så att inte invånarna där blir hårdare pressade än andra skattebetalare. Inför dessa argument har vi ansett att en överarbetning av det föreliggande förslaget bör ske till höstriksdagen. Denna bearbetning bör ske i samråd med ekonomisk expertis och företrädare för arbetslivets organisationer. Enligt vår uppfattning bör därför detta ärende återremitteras till Kungl. Maj:t med begäran om ett nytt förslag till höstriksdagen, varvid möjligheter finns att det nya systemet ändå kan träda i kraft den 1 januari 1971. Om nu inte detta yrkande — vilket vi naturligtvis tror oss veta — kan vinna riksdagens bifall, har vi dessutom föreslagit en rad ändringar. Det gäller bl.a. kostnaderna för barntillsyn. I detta fall tror vi inte på principen med schablonavdrag. Orättvisan skulle bli alltför stor. Kostnaderna kan ju variera från fall till fall i mycket stor utsträckning. Vi förordar i stället införandet av avdragsrätt för de faktiska kostnaderna, och på samma sätt anser vi att de kostnader som uppkommer vid nödvändig tillsyn av nära anhörig som är sjuk eller gammal bör prövas. Dessa problem är nämligen likartade med dem som uppkommer vid barntillsyn.

Vi anser denna marginalskatteskärpning orimlig. Många inkomsttagare har under senare år fått uppleva en sänkt standard på grund av ökade skatter och ett försämrat penningvärde. Blir det föreliggande förslaget genomfört kommer standarden att ytterligare försämras. Och inte nog med detta! De grupper som enligt propositionen skulle få skattelättnader kommer under första eller andra året efter den här aktuella reformens ikraftträdande att på nytt drabbas av skattehöjningar. Eftersom den föreslagna avtrappningen av grundavdraget medför marginalskattehöjningar i mellaninkomstlägen har vi föreslagit att alla inkomsttagare med barn samt alla inkomsttagare med hustru som saknar inkomst skall få grundavdraget utan avtrappning. För övriga inkomsttagare anser vi att avtrappningen skall börja vid en årsinkomst på 30 000 kronor i enlighet med regeringens förslag. Dessa åtgärder är troligen inte tillräckliga med hänsyn till den löneoch prisutveckling som man kan räkna med under åren 1970 och 1971. En sänkning av marginalskatten bör därför prövas på mellaninkomstskikten. I reservationen 6 påtalas den brist i skatteförslaget som utgörs av att man ej tagit hänsyn till den nedsatta skatteförmåga som föreligger för många människor, dels på grund av eget handikapp, dels på grund av försörjningsansvar gentemot nära anhörig med nedsatta arbetsinkomster och nedsatt arbetsförmåga. De bestämmelser som nu råder är alltför rigorösa och bör ändras. Maximibeloppet, som nu utgör 6 000 kronor per år, har vi ansett bör höjas till 10 000 kronor. Reservationen 8 tar upp till behandling beskattning av makar som har både arbetsoch annan inkomst, vilket numera benämnes A och B-inkomst. Förslaget innebär att om makar har B inkomster som inte överstiger 2 000 kronor, skall dessa betraktas som arbetsinkomster. I en motion från fru Florén Winther föreslås att gränsen skall höjas till 5 000 kronor. Jag tror att det är ett riktigt förslag. Motionären kan nämligen stödja sitt förslag på kammarrättens, riksrevisionsverkets och riksskattenämndens uttalanden i deras remisssvar. I reservationen 9 avhandlas de faktiskt sambeskattades problem. I den kategorin återfinner vi jordbrukare, köpmän, läkare, tandläkare, advokater och en hel rad andra inkomsttagare. Om propositionens förslag genomföres kommer det att leda till en betydande merbeskattning för dessa grupper jämfört med dem som har inkomst av tjänst. Principen om individuell beskattning får därför inte undanhållas de grupper jag nämnde. Därför bör avdrag för lön till medhjälpande maken få göras enligt avtalsbestämmelserna där sådana finns. Här kan måhända en viss schablon utformas av riksskatteverket. I reservationen 13 behandlas folkpensionärernas beskattning. Vi anser att deras problem inte löses genom propositionens förslag. De pensionärer som har inkomster utöver folkpensionen får vidkännas en ganska hård beskattning. Detta beror dels på skattens utformning, dels också på avtrappningen av det kommunala bostadstillägget. Man kan tänka sig att sänka avtrappningen till exempelvis en tredjedel. På det viset skulle merkostnad uppstå för kommunerna som vi i så fall anser bör betalas av staten. Folkpensionen bör enligt vår mening inte beskattas, eftersom folkpensionsavgiften numera inte är avdragsgill. Den dubbelbeskattning som nu finns utgör ett hinder för folkpensionärer att ta arbete liksom de avtrappningsregler som gäller för det kommunala bostadstillägget i kombination med skattereglerna i övrigt. Reservation 20 gäller skydd mot automatiska skattehöjningar. Ett krav vid utformandet av ett nytt skatteförslag bör vara att grundavdrag, skiktgränser och skatteskala för beräkning av statlig inkomstskatt, hustruavdrag och förvärvsavdrag göres värdebeständiga, d.v.s. sätts i relation till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Endast härigenom erhåller löntagarna garanti för att deras löner inte blir hårdare beskattade än som motsvarar stegringen av den allmänna prisnivån. Det kan därigenom bli en lugnare löneförhandling eftersom kravet på kompensation efter prisstegringar icke kan åberopas med samma styrka som förut. Ett sådant förslag anser vi man bör kunna framlägga till höstsessionen. Reservation 21 gäller frågan om negativ skatt. De inkomsttagare som har så låga inkomster att avdrag inte kan utnyttjas kommer i ett ur beskattningssynpunkt sämre läge än de som fullt kan utnyttja dessa avdrag. Därför anser vi att frågan om negativ skatt bör utredas. Om den negativa skatten kan genomföras skulle det bli till gagn för låginkomsttagarna. Det har visat sig att ett högt utvecklat samhälle ställer stora krav på det allmännas resurser, inte minst därför att skattesystemet låter den enskilde behålla för litet av sina intjänta slantar. Detta kan få hämmande effekter på arbetsvilja, företagsamhet och sparande och därmed på hela den ekonomiska tillväxten i samhället. Nu är det nödvändigt att vi bryter trenden mot alltför höga skatter. Vi måste utforma skattesystemet så, att det skapar nya resurser och inte leder till defaitism genom en hård belastning. Skattesystemet bör vara rättvist och utformat så, att det lönar sig att arbeta och spara. Det bör heller inte innebära automatiska skattesteg Ang. en reform av beskattningen, m.m. ringar vid penningvärdeförsämring. Det bör också ta hänsyn till skatteförmågan hos individerna. I reservationen 23 begär vi att en parlamentarisk utredning tillsättes med uppgift att utreda beskattningen av fysiska personer i fortsättningen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 40 och som är undertecknade av mig, herr Gösta Jacobsson och herr Tage Magnusson. Vad gäller bevillningsutskottets betänkande nr 41 kommer herr Gösta Jacobsson att tala för reservanterna, varför jag inte kommer att avhandla den delen.

Herr talman! Den svenska riksdagens arbete vilar i hög grad på utskottens arbete. Vid större ärendens behandling i plena har regeln varit att för den händelse reservation förelegat reservanternas talesmän främst utvecklat sina synpunkter, varefter majoritetens förespråkare framträtt. Därefter har ibland följt allmän debatt. Herr talman! I denna debatt tillämpas en annan ordning. Partioch gruppledare börjar debatten, därefter följer reservanternas talesmän och omsider representanter för utskottsmajoriteten. Denna arbetsordning innebär en nedvärdering av utskottets arbete och en nonchalans mot utskottets ledamöter. Detta gäller inte bara majoritetens företrädare utan också reservanterna. Jag vill, herr talman, ge till känna utskottsmajoritetens missnöje med denna uppläggning av debatten. Jag talar endast för de ledamöter som representerar utskottsmajoriteten på förstakammarsidan. Vi har dragit den slutsatsen att denna debatt får föras utan vårt deltagande, men vi kommer, herr talman, att se till att det framföres yrkanden om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag personligen förstår herr Ericssons reaktion. Det kan många gånger uppfattas som väldigt otacksamt för dem som arbetar i utskotten, när man genom en gruppledardebatt på det här sättet kan synas förringa betydelsen av de insatser som görs på utskottsnivå, där ändå det praktiska, konstruktiva och konkreta arbetet utförs. Jag har i olika sammanhang hävdat denna mening tidigare, och därför är det lätt för mig att på nytt upprepa dessa synpunkter; Såsom världen nu ser ut och som media av olika slag arbetar med krav på publicitet i olika sammanhang har det emellertid undantagsvis skett att man har kastat om arbetsordningen på detta sätt. Jag vill gärna stryka under, och jag talar fortfarande för mig själv när jag delger kammaren min uppfattning, att jag icke trots vad jag nu har sagt betraktar det som en nedvärdering av utskottets arbete att man undantagsvis handlar på det här sättet. Jag uppfattar det tvärtom som en uppvärdering av den frågas betydelse som man nu diskuterar. Man vill genom en sådan här omkastning markera att detta är en alldeles särskilt betydelsefull politisk fråga. Den socialdemokratiska majoriteten har särskilt understrukit att detta är den mest genomgripande skattere form som genomförts sedan andra världskrigets slut.

Herr talman! Herr Bohman är inte den förste bland partioch gruppledare som, efter det att denna ordning blivit fastställd, beklagar att det skedde, men det är ingen som vill ta ansvaret för att ha tagit initiativet. Herr Bohman säger att det är en uppvärdering av skattefrågornas betydelse och att det därför skulle behövas nya karlar som kan föra debatterna bättre än utskottets representanter. Det må vara hänt, jag skall inte värdera herr Bohmans partivänner i det avseendet, det får han göra själv. Vad jag vill ha sagt är att utskottets ledamöter, och då i första hand reservanterna, borde få tillfälle att yttra sig. Därefter kunde utskottsmajoriteten försvara sina ståndpunkter. Det hade inte mött något hinder att efter detta föra en allmän debatt. Jag vill påpeka att partioch gruppledare om en vecka får ett utomordentligt tillfälle att föra en debatt om ekonomiska ting, även om det inte gäller detaljer i skattefrågan. Då är det naturligt att partiledarna träder till. Det går inte att åberopa massmedia. Inte en rad blir skriven i tidningarna om det stora arbetet, om gruppledarna tar hand om det hela från början. Jag tycker att min åtgärd är berättigad. Om det är barnsligt att någon gång protestera mot sådana här åtgärder vill jag säga att de borgerliga partierna har gjort det många gånger, när vi har varit beskedliga och tysta. Det är inte fråga om något majoritetsförtryck utan möjligen om motsatsen i det här ärendet.

Herr talman! Jag instämmer i stort sett i vad herr Tistad här anfört beträffande de principer, efter vilka folkpartiet vill se framtidens skattesystem upplagt. Jag kommer såsom utskottsreservant att uppehålla mig vid vissa avsnitt i systemet och då företrädesvis vid de delar av andra lagutskottets utlåtande där jag deltagit i behandlingen. Men även jag, herr talman, skulle vilja inlägga en protest dessförinnan. Jag vill uttala mina betänkligheter mot det sätt varpå ett ärende som detta har behandlats. Uppdelningen av propositionen på två utskott, andra lagutskottet och bevillningsutskottet — nu i fel ordning — har förorsakat betydande svårigheter vid realbehandlingen av ärendet. Om huvudvikten måste läggas på att de båda utskotten parallellt behandlar ärendet, leder detta till att det i vissa avsnitt inte blir någon sakbehandling alls. Ett exempel just i detta fall är frågan om hemmamakebidraget. Det tjänade ingenting till att ta upp detta till realbehandling i andra lagutskottet, och det gjordes inte heller därför att ärendet då redan var avgjort i bevillningsutskottet. Jag skulle önska den nya enkammarriksdagens <utskottsbehandlingar att ärenden behandlas på ett sätt som bättre tillgodoser statsnyttan. De avsnitt av propositionen som fallit inom andra lagutskottets ram hänför sig till väsentligare delar till barnfamiljerna och deras försörjning. I varje fall vill jag först uppehålla mig vid denna fråga. Vi har i den motion som väckts av mittenpartierna ansett att den ogynnsamma fördelningen mellan barnfamiljerna och dem som inte har barn att försörja kanske är den största skönhetsfläcken i regeringsförslaget. Vår nuvarande familjepolitik är behäftad med vissa avsevärda svagheter, som jag senare skall återkomma till. Den är sammansatt av olika komponenter som inte är tillfredsställande samordnade. Stödet består dels av kontanta bidrag, av vilka en del är behovsprövade och en del icke, dels av ett speciellt hänsynstagande inom skattesystemet, dels av sådan service som erbjuds genom barntillsyn, skolmåltider m.m. Alla stödformerna kan vara berättigade, men ingen av dem kan ses isolerad eller ändras på utan att detta inverkar på det totala stöd som barnfamiljerna bör få. Vi anser därför att det är nödvändigt med en planläggning av det totala barnstödet i samband med skattesystemets omläggning, eftersom inte minst skattesystem och bidragssystem är sammanfogade med varandra. I detta sammanhang kan det vara värt att notera den inställning som det socialdemokratiska partiet numera påtagligen kommer att ha inför framtidens familjepolitik till generella bidrag kontra selektiva bidrag. Något måste ha hänt sedan den tid då socialdemokraterna med stor emfas förklarade att alla barn skall i lika hög grad få del av samhällets omsorger. Det var då lika förnedrande att ge barnbidrag endast till de bättre behövande som det i forna dagar var att vissa skolbarn skulle få känna smäleken av att få kängor till jul. Socialdemokraternas reaktion inför den dåvarande högerns attacker mot första barnbidraget finns bevarad i riksdagsprotokollet, och det går mycket bra att där läsa om detta. Omsvängningen är påtagligen förestavad av att pengarna skall gå till dem som bäst behöver dem, och det är ett i och för sig godtagbart skäl. Enligt vår uppfattning bör den nuvarande linjen med generella bidrag fullföljas. Dessutom måste vi också i den mån som det har visat sig önskvärt komplettera detta med bidrag till de familjer som säkert behöver ett speciellt stöd. Överger man den generella linjen, blir gapet mellan de familjer som har barn och de som inga har inom samma inkomstklass orättvist stort. Standarden för en familj som har tre barn att försörja på samma inkomst som den familj som inga har måste bli avsevärt lägre, Det måste vara en huvuduppgift för familjepolitiken att barnfamiljernas ekonomiska standard inte sjunker. Jag skulle alltså vilja uppehålla mig vid barnbidragen ett slag. Det anses att det nuvarande barnbidraget på 900 kronor per barn och år täcker ungefär 20—25 procent av barnkostnaderna. Bidraget höjdes senast 1965. I förslaget begärs en ökning med 300 kronor till 1200 kronor. Detta belopp förslår inte till mycket mer än att köpa samma varor som 1965. Allmän prisstegring och höjd indirekt beskattning äter upp mellanskillnaden. Barnbidraget skulle enbart för att kompen sera detta behöva höjas med 235 kronor. Av de föreslagna 300 kronorna återstår alltså endast 65 kronor för att medge en standardökning för barnfamiljerna. Ingen kan komma och påstå att det är generöst. Att gå ut i valrörelsen och slå sig för sitt bröst och påstå att barnfamiljerna har blivit kompenserade måste vara svårt för en hederlig politiker. Tillägger han eller hon i rättvisans namn att av de 4,5 miljarder kronor som den höjda mervärdeskatten anses tillföra statskassan endast 540 miljoner kronor går till barnbidrag och 160 miljoner kronor till bidragsförskott, kan det av barnfamiljerna knappast upptas såsom en rättvis prioritering av dem. För man kostnadsresonemanget vidare, finner man att kostnaden per barn och år sedan 1965 har stigit med 20 procent. Det är högst otillfredsställande att så lång tid förflyter mellan höjningarna av barnbidragen. En indexreglering av barnbidragen borde motverka detta. Vi har i vår motion föreslagit en anknyttning av barnbidraget till basbeloppet, till vilket åtskilliga andra bidrag som bekant är knutna. Detta belopp ändras ju automatisk när priser och kostnader ändras. Självfallet kan olika tekniska system övervägas, och jag har inte tänkt att i detalj framlägga något, Det fordras givetvis en utredning, men den skall arbeta snabbt, och ett system för indexreglering av barnbidragen bör kunna föreläggas höstriksdagen. Barnfamiljerna har fått olika löften i olika sammanhang att inte bli akterseglade. Dessa löften bör hållas av riksdagen. Såsom ett komplement till barnbidragen har vi i reservationen och resonemanget kring barnstödet infört ett vårdnadsbidrag. Detta är ingen nyhet för folkpartiet. Går man tillbaka i protokollen, vilket socialdemokraterna i allmänhet är föga benägna att göra när det gäller sociala reformer, ger studiet av dem belägg för att vi från vårt håll sedan många år tillbaka i motioner har framfört tanken på ett vårdnadsbidrag. Jag minns mycket väl när vi första gången resonerade om detta. Vi utgick ifrån att barn i småbarnsåldern alltid behöver en människas tillsyn under hela dagen. Man kan inte utan stora risker lämna ett litet barn. Detta har också medfört att valfriheten för en förälder att efter barnets födelse stanna hemma eller fortsätta med ett förvärvsarbete är mycket begränsad. Den socialdemokratiska regeringen skall inte komma och tala högt om den barntillsyn som samhället ställer till förfogande. Antalet daghemsplatser och familjedaghemsplatser är ju så begränsat att det endast tillhandahålles en liten grupp mödrar eller fäder. Jag tyckte närmast att det var synd om statsrådet Odhnoff nyligen i TV, när hon från två påstridiga mammor fick konkreta frågor ställda till sig om vad de skulle ta sig till i den situationen att antingen lämna det sjuka barnet hemma eller det arbete som de hade åtagit sig. Den debatten illustrerade väl den begränsade service som samhället ger. Statsrådet hade heller inte någon annan teknik än att slingra sig så gott hon nu kunde. I sanningens namn måste jag emellertid helhjärtat hålla med henne om en sak. Hon mer eller mindre röt åt mammorna: Ge er in i politiskt arbete och försök att påverka utvecklingen! Det är en uppmaning till kvinnorna som jag vill understryka. Statsministern, som i går fick några frågor av samma typ, slingrade sig onekligen mycket skickligare, Han log uppmuntrande, bekände inför sina utfrågare att detta var ett så stort problem, snälla Sonja, och han förstod så väl, snälla Ingrid, att de hade det bekymmersamt, och så försäkrade han att regeringen gjorde vad den kunde för att hjälpa dem. Det var nog tur även för den debattglade herr Palme att ingen frågade honom varför den socialdemokratiska regeringen under ett 30-årigt maktinnehav inte gjort upp något program för familjepolitiken och arbetat fram en valfrihet för föräldrar att välja antingen hemeller yrkesarbete. Hade regeringen velat se problemen i ögonen för åtskilliga år sedan och verkligen tagit itu med dem, hade vi inte stått i en situation som så utomordentligt väl illustrerades av gårdagens paneldiskussion i TV. Låglöneproblemet är framför allt ett kvinnoproblem. Herr Sträng förklarade i dag att vi är i exceptionellt hög grad beroende av kvinnorna i produktionen. Det är ju nästan komiskt, om det inte vore så tragiskt för de enskilda individerna. Samhället behöver kvinnorna men gör mycket litet för att hjälpa dem. | Jag skulle nu vilja återvända till vårdnadsbidraget efter denna lilla utflykt. Småbarnsföräldrar måste beredas större valfrihet under den tid då de helt enkelt inte kan lämna ett litet barn. Här kan ett system med vårdnadsbidrag hjälpa till. Hur det skall utformas med hänsyn till barnantalet i en familj, till barnens åldrar och till de stödformer som redan finns måste naturligtvis utredas. Men så mycket torde vara klart att under tiden före skolåldern, då ingen dagslång tillsyn finns för många barn, bör det i alla händelser utgå ett vårdbidrag. Det är utgångsläget till att vi föreslår som en första etapp att 500 kronor skall utgå till barn i åldern upp till sju år, då barnen börjar grundskolan. Bidraget skall enligt förslaget utgå från och med 1971. Sedan förväntar vi ett planlagt system med utökning av vårdbidraget. Detta kan självfallet användas antingen för att möjliggöra för en förälder att stanna hemma och ta vård om barnen eller för att få in dem någonstans, om det nu visar sig möjligt, varvid bidraget får utgöra betalning för kollektiv tillsyn av barnen. Finansministern aviserade i dag att statsrådet Odhnoff skulle komma med den familjepolitiska kommitténs betänkande inom en nära framtid. Jag måste säga att även inom det socialdemokratiska partiet kommer väl detta att mot tagas med stor nyfikenhet, eftersom partiet inte har varit över hövan begåvat med initiativ från statsrådet. Omläggningen till individuell beskattning hälsas självklart med tillfredsställelse av folkpartiet, eftersom vi sedan flera år försökt arbeta oss fram till detta system. Herr Sträng borde kunna läsa innantill. I den skatteutredning som lämnade fram ett betänkande i slutet av 1940-talet var det faktiskt folkpartiets representant, nuvarande justitierådet Ingrid Gärde Widemar, som ensam reserverade sig för särbeskattning mot den socialdemokratiska majoriteten. Sedan dess kan man i riksdagens protokoll år efter år läsa om våra framstötar för att få igenom särbeskattningen. Men vi har konsekvent motarbetats av socialdemokraterna, till dess finansministern för ett par år sedan — och då hade han, sanna mina ord, inte sitt hjärta med sig — äntligen bestämde sig för att lägga fram ett förslag om frivillig särbeskattning. Det är bra att vi nu får individuell beskattning genomförd. Självfallet har vi hela tiden hävdat att övergångsbestämmelser måste uppväga den chockartade verkan som ett nytt system kan medföra för vissa grupper. Det gäller framför allt de familjer där hustrun hela tiden varit hemarbetande med mer eller mindre ansträngande arbete. Hennes möjligheter att gå ut på arbetsmarknaden är högst begränsade, eftersom hon kanske aldrig har fått någon utbildning i sin ungdom eller också glömt det mesta av det hon lärde sig då och inte heller är lämpad för omskolning. Hur som helst kan det vara rimligt att dessa familjer kompenseras för den subvention som de hittills har kunnat räkna med. Finansministern har utformat övergångsbestämmelserna så att de generellt skall gälla för familjer med avdrag på skatten i de fall då den ene maken förvärvsarbetar. Systemet är enligt vår uppfattning behäftat med brister som tydligast framträder för de lägre in komsttagarna. Har mannen en så låg inkomst att skatteavdraget, som är på 1800 kronor, inte kan utnyttjas helt eller endast delvis, får ju hustrun i konsekvens därmed ett mycket dåligt stöd eller inget stöd alls. Och hon behöver det ju allra bäst. För att sätta in stödet där det verkligen behövs föreslår vi alltså ett bidrag i stället för ett avdrag. Jag finner detta fullt adekvat. Det är till familjer där hustrun inte är ute och arbetar som pengarna skall gå — det är för hennes skull pengarna betalas ut. Då skall hon också ha pengarna i handen, precis som barnbidraget. Får hjälpen formen av ett avdrag på skatten så kan jag våga hur mycket som helst på att hustrun aldrig får se pengarna. Så mycket måtte man väl veta om den ekonomiska jämlikheten i de flesta svenska familjer där mannen är den som uppbär bela inkomsten. Jag tycker att det är fullt rimligt att hon får pengarna som ett bidrag. Bidraget skall vara detsamma som avdraget, alltså 1 800 kronor. I fråga om avtrappning och övriga tekniska detaljer skall samma regler gälla som för avdraget. Det är märkligt att finansministern inte vet — det har dock läckt ut från finansdepartementet — att det inte är förenat med några större administrativa svårigheter att sköta detta system, i varje fall är de inte större än när det gäller avdragssystemet. Bidraget kommer helt att upphöra om den hemarbetande får en inkomst av 4500 kronor. Endast för ensamstående med barn bör ingen avtrappning ske. Hur de tekniska detaljerna i övrigt skall utformas måste bli beroende på en utredning. Den där byrån som finansministern talade om var väl ett övertramp. Han skulle ju skicka kronofogden för att sätta en lapp på en byrå, därest vederbörande hade överskridit rätten att uppbära ett bidrag. Nu finns det i många av våra socialsystem bestämmelser om att anmälan skall ske huruvida man arbetar eller inte arbetar. Varför man skall förutsätta att människor är mera oheder liga när det gäller detta system än när det gäller andra, har jag svårt att förstå. När man råkar syssla med just de frågor som berör barnfamiljerna blir man så småningom nog så förvirrad — och det lär jag inte vara ensam om — över det lapptäcke som stödet till barnfamiljerna egentligen utgör. Bidrag och avdrag avlöser varandra — gränserna för dem är också varierande med barnens ålder eller med någonting annat. Människor har inte lätt att hålla dem isär. En plan för barnstödets fortsatta utbyggnad tycker vi är ofrånkomlig och i samband därmed en översyn av vår familjepolitik. Att detta är nödvändigt har jag blivit ännu mer befäst i under mitt arbete i abortkommittén. För den gruppen människor — det är jag övertygad om — har en utbyggd familjepolitik en utomordentlig för att inte säga avgörande betydelse. Vi har, herr talman, ett par andra reservationer till andra lagutskottets utlåtande, men jag ber att få återkomma till dem för den händelse inte någon av de andra reservanterna tar upp de frågor som där berörs. Jag tycker att det är alldeles självklart att reservanterna nu skall ha ordet.

Herr talman! Låt mig säga att jag personligen tycker att det är bra att vårt sociala trygghetssystem tas upp till debatt. Och en skattedebatt är inte något olämpligt tillfälle att föra en socialpolitisk debatt vid. Tvärtom! När det gäller den sociala tryggheten måste vi ständigt föra en konstruktiv debatt, där vi söker oss fram till nya lösningar utifrån föränderligheten, som hör till det ofrånkomliga i ett samhälle.

Ingen som behöver hjälp skall ställas utan samhällets skydd. Den enskilde skall inte lämnas utan bistånd när inte de skyddsanordningar som finns inom socialoch arbetsmarknadspolitiken räcker. Det skall socialhjälpslagen garantera. Att brister finns i detta system är vi alla medvetna om. I utskottet har vi därför med intresse diskuterat dessa motioner från mittenpartierna som tagit upp frågan om ett system med garanterad minimiinkomst och dess konsekvenser för den framtida socialpolitiken och de befintliga sociala förmånerna. Argumenteringen i motionerna har emellertid inte förmått övertyga om att tiden är inne att överge de metoder som hittills använts för att ge den enskilde ett så fullständigt socialt skydd som möjligt. Vi har från vårt håll hittills sett det som en fördel med ett system med selektiva och differentierade stödformer, varigenom man har möjligheter att på bästa sätt styra hjälpen till de grupper eller enskilda som är i behov därav. Självfallet skall fortsatta ansträngningar göras för att t.ex. förbättra samordningen mellan olika åtgärder inom social-, familje-, utbildnings-, arbetsmarknadsoch skattepolitiken. Herr talman! Det är väl närmast en nyansskillnad mellan utskottsutlåtandet och vår reservation. Vi har tydligare velat säga ifrån att det ännu inte finns tillräckliga skäl att i stort ta upp frågan om garanterad minimiinkomst.